Herr talman! Vi har i vår reservation endast yrkat att motionen jämte utskottets betänkande skall överlämnas till utredningen. Vi har inte gått in på några enskildheter i motionen men ändå understrukit vikten av de synpunkter som har kommit fram och ställt oss bakom kravet på att den begärda översynen kommer till stånd. Den bör enligt vår mening syfta till att den rättsliga och den faktiska vårdnaden om möjligt knyts mer samman. Men vi har även sagt att vi är medvetna om att det kan medföra en del praktiska svårigheter. Vi har också pekat på behovet av bättre information från såväl domstolar som barnavårdsnämnder. När vår högsta myndighet i sådana frågor, socialstyrelsen, ansett det befogat med en översyn har vi inte tvekat att begära att motionen sänds över till den nämnda utredningen. Det är förvånande att de borgerliga inte kan ställa upp bakom detta krav. Vi begär inte någon konkret åtgärd, vi begär bara att motionen skall överlämnas till utredningen så att utredningen får ta del av de synpunkter, önskemål och missförhållanden som har tagits upp i motionen.
Herr talman! Elvy Nilsson fortsätter att förundra sig över att den borgerliga majoriteten i utskottet inte har velat skicka över motionen till utredningen. Som jag nämnde tidigare avslås huvuddelen av de motioner som väcks inom ett ämnesområde som är föremål för utredning. Det enda tillfälle då riksdagen handlar annorlunda är när riksdagen bedömer direktiven för utredningen vara sådana att utredningen inte kommer att behandla de frågor som riksdagen vill att den skall behandla. I detta fall är det ingen tvekan om att direktiven ger utrymme för utredningen att ta upp dessa frågor — ja, de hör till de centrala frågor som utredningen skall ta upp. I utredningsdirektiven nämns att till de frågor som utredningen skall arbeta med hör främst reglerna om umgängesrätt samt överflyttning av barn. I det väsentliga bör det emellertid kunna överlåtas åt kommittén att själv kartlägga problemområdet och ange i vilka ämnen lagändringar bör ifrågakomma. Vid olika tillfällen har diskuterats om det behöver finnas någon som bevakar barnets speciella intressen i vårdnadsärenden. Även den frågan är upptagen i direktiven, och det heter där: ”Kommittén bör undersöka vilka möjligheter som står till buds att ytterligare tillgodose barnets eget intresse i vårdnadsfrågor. Den bör sålunda söka belysa den centrala frågan om vilka faktorer som bestämmer barnets bästa i vårdnadsoch umgängesfrågor.” Kommittén bör enligt direktiven även undersöka om det behövs någon särskild person som under hela handläggningen av tvistiga vårdnadsärenden har att bevaka uteslutande barnets intresse. Mot bakgrund av vad som framhållits i direktiven finns det föga anledning för riksdagen att till utredningen skicka över denna motion och yttrandet över den. Som jag framhöll i mitt tidigare anförande har mo tionen tre krav, om vi läser den noga, som antingen är tillgodosedda i lagstiftningen eller som enligt remissinstanserna inte bör tillgodoses. Det är sakfrågan vi måste inrikta oss på. Vi har alla intresse av att vårdnadsfrågorna löses på ett sådant sätt att det blir minsta möjliga konflikter och att vi får beslut som överensstämmer med barnets bästa. Jag tror att riksdagen i detta som i andra fall inte bör uttala sig i frågan så länge utredningsarbete pågår. Samtidigt vill jag åter hänvisa till att socialutredningens betänkande är ute på remiss. Herr talman! Detta är motiven för att majoriteten i utskottet har funnit att motionen bör avslås.
Herr talman! Jag vill erinra om att kravet i motionen är att det skall göras en översyn av dessa förhållanden. Vi har i vår reservation inte gått in på huruvida en del enskildheter i motionen är tillgodosedda. En av anledningarna till att vi anser att det skulle vara värdefullt för utredningen att få denna motion är just att direktiven är så knapphändiga och att man har överlåtit åt utredningen själv att kartlägga vilka problemområden som kan komma i fråga. Vi anser att det skulle vara värdefullt för utredningen att få just sådana här konkreta fall som belyser problemen. Om det ligger så solklart till som Martin Olsson vill göra gällande är det väl anmärkningsvärt att den högsta myndigheten för dessa frågor, socialstyrelsen, har ansett det befogat med en översyn. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag vill erinra Elvy Nilsson om att motionen skrevs i januari och att det då var naturligt för motionärerna att begära en utredning för att se över de här frågorna. Det skedde några veckor innan regeringen hade utsett den kommitté för stärkande av barns rättsliga ställning som vi talat om och som ju är välkänd. Jag vill betona att den kommittén tillkommit på riksdagens initiativ. Vad sedan gäller knapphändigheten i direktiven finns det exempel på utredningar med mycket noggranna direktiv. Regeringen har då noggrant velat reglera kommitténs eller utredningens arbete. Dei finns också exempel på ytterlighet av motsatt slag, där direktiven knappast innehåller någonting annat än uppgiften att se över ett visst område. I det här fallet rör det sig om ett mellanting. Det är inte speciellt noggranna direktiv, men man har angivit de frågor som det är viktigast att ta upp. Redan rubriceringen av kommittén ger väl en god anvisning om vad kommittén skall arbeta med. Beträffande de här speciella frågorna vill jag erinra om vad jag citerat i tidigare inlägg. Sedan är det väl så, Elvy Nilsson, att kommittén känner till samtliga tillhörande motioner, utskottsbetänkanden och annat som riksdagen behandlar. Även utan ett formellt överlämnande är inte riksdagens hand lingar okända för kommittén. Skillnaden mellan ett överlämnande och ett avslag är i detta fall att genom ett överlämnande har riksdagen ställt sig positiv till motionens krav och synpunkter och ansett att dessa speciellt behöver delges kommittén för att något inrikta dess arbete. Beträffande kommitténs sammansättning vill jag framhålla att samtliga riksdagspartier är representerade. Även personer som inte tillhör riksdagen men som är särskilt intresserade för och verksamma i arbetet på att skydda barns rättsliga ställning deltar i kommitténs arbete. Dels direktivens utformning, dels kommitténs allsidiga sammansättning borgar således för att alla synpunkter kommer att beaktas.
Herr talman! Det är riktigt att kommittén tillsattes vid nyåret efter det att motionen skrivits. Jag vill emellertid erinra om att socialstyrelsens yttrande och synpunkter beträffande de här frågorna är dagsaktuella. Det är det som vi reservanter i hög grad har tagit fasta på.
Herr talman! Jag vill fatta mig kort. Hänvisningen till socialstyrelsen har jag förståelse för, eftersom det är ett av de få argument som finns för ett överlämnande till kommittén för utredning. Jag tror emellertid att socialstyrelsen ser annorlunda på saken. Socialstyrelsen ser det mera som ett överlämnande för kännedom, medan det för riksdagen blir fråga om att ge till känna en meningsyttring. I mitt första inlägg summerade jag på följande sätt vad samtliga remissinstanser anfört: Antingen är kraven redan tillgodosedda i lagen eller också anser remissinstanserna att de inte bör tillgodoses.

Herr talman! I en socialdemokratisk motion har vi tagit upp frågan om ökat nordiskt samarbete på handikapphjälpmedlens område. Vi har gjort det mot bakgrunden av att den svenska marknaden är för liten för att man skall kunna få fram mera tekniskt avancerade hjälpmedel. Om man kunde åstadkomma en ökad nordisk satsning på detta område, skulle man få möjlighet både till en ökad insats för forskning och utveckling och till billigare priser vid import. Dessutom har vi understrukit betydelsen av att de handikappades organisationer ges möjlighet att påverka utvecklingen på hjälpmedelsområdet. Vi önskar också att kontakter tas mellan de organ som inom Nordiska rådets ram arbetar för hjälpmedelsverksamheten. Utskottet har haft motionen ute på remiss hos socialstyrelsen, statens handikappråd, Landstingsförbundet, handikapporganisationer m.fl. Samtliga instanser understryker vikten av att få till stånd ett ökat samarbete inom Norden i denna fråga. Socialstyrelsen anför bl.a. att det behövs en resursförstärkning för forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel och understryker att också den kliniska sidan bör förstärkas. I remissvaren över huvud taget understryks starkt att de handikappades organisationer skall ges möjlighet att påverka utvecklingen. De handikappades riksförbund säger bl.a. att handikapporga = Nr 37 nisationerna skall vara representerade i Nordiska nämnden för handikappfrågor. Utskottet säger sig vara överens med oss motionärer om att ökade I insatser behövs på detta område. Utskottet instämmer också i krav på = Tekniska hjälpmemera forskning och utveckling, och man vill även ha hjälpmedlen bättre — del för handikaputformade. pade Utskottet säger att i och med att handikappinstitutet får ökade resurser kommer det att finnas ökade möjligheter att ta fram nya hjälpmedel. Utskottet vill avvakta dessa ökade resurser för att se hur utvecklingen kommer att bli och avstyrker därför motionen. Utskottet ställer sig rent allmänt välvilligt till motionen men drar inte konsekvenserna av sitt skrivsätt. Det hela utmynnar i ett tal om att handikappinstitutet skall följa frågan och att — när möjligheterna föreligger — ta initiativ över gränserna. Men när dessa möjligheter föreligger kan utskottet naturligtvis inte ge besked om. I en reservation har de socialdemokratiska ledamöterna gått emot utskottsförslaget. Reservanterna föreslår att riksdagen skall bifalla motionen och ge regeringen till känna att det behövs ett särskilt initiativ på detta område. I reservationen understryks vad handikappinstitutet — det institut som utskottsmajoriteten åberopar — har uttalat i detta ärende. Det låter på följande sätt: ”Nordiska projekt inom handikappområdet bör föregås av kvalificerade analyser avseende ett sannolikt gynnsamt resultat. Härvid bör beaktas de olika ländernas sociala, ekonomiska och administrativa strukturer samt att planläggning och genomförande av projekt väl förankras i de nationella organens intentioner. Former bör sökas för handikapporganisationernas kontinuerliga medverkan. Den nordiska uppbyggnaden av ramar för forskningsoch utvecklingsarbete samt testning bör analyseras och en ny mera formaliserad ordning för samverkan bör fastställas genom en utredning och överenskommelse på regeringsnivå. Större klarhet om olika officiella nordiska organs kompetensområde bör åstadkommas. Nordisk industrifond bör få sådana riktlinjer att den i ökad utsträckning kan stödja handikappverksamhet.” Här har alltså det organ, som utskottsmajoriteten hänvisar till, själv angett hur man vill ha det och ställt sig positiv till motionen. Det finns all anledning att understryka detta. Man måste ju ha klart för sig att det fordras särskilda åtgärder för att man skall få till stånd ett samarbete över gränserna. Vi föreslår därför i vår reservation att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Vi menar att man på det sättet skulle kunna påskynda en utveckling som vi anser nödvändig. 51 Varför då förhindra detta? Varför inte göra klart exempelvis för de handikappade i alla Nordens länder att man är beredd till en sådan åtgärd? Jag är övertygad om att det skulle hälsas med tillfredsställelse av de handikappade. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen vid socialutskottets betänkande.

Herr talman! Jag instämmer i allt vad Göran Karlsson har sagt om nödvändigheten av ett ökat nordiskt samarbete i fråga om hjälpmedel för handikappade. Detsamma gäller önskvärdheten av att bereda de handikappades organisationer tillfälle att medverka i arbetet med att utveckla och tillhandahålla sådana hjälpmedel. Det har på den punkten heller inte rått några meningsskiljaktigheter i utskottet; detta framgår av såväl betänkandet som Göran Karlssons anförande nyss. Skillnaden i bedömningar gäller på vilket sätt man bäst befordrar de angelägna önskemålen. Nu har utskottet dock stannat för att tills vidare lita till vad som redan finns. Handikappinstitutet har uttryckligen till uppgift att arbeta för samverkan över gränserna — och då självfallet i första hand inom Norden — i de här frågorna. Handikappinstitutet får fr.o.m. nästa år också väsentligt ökade resurser — nästan tredubblade, kan man säga — för de ändamålen. Vidare finns den nordiska nämnden för handikappfrågor, som under 1978 skall leverera en utvärdering av sin verksamhet och sina erfarenheter. Utskottsmajoriteten har därför ansett att det finns skäl att först se hur långt vi kommer med de insatser som redan är på gång och de resursförstärkningar som redan är beslutade. Det är bara på den punkten vi skiljer oss.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
Herr talman! Vi är överens i sak, men ändå är vi inte helt överens. För att man skall få bättre effektivitet och större kraft i det nordiska samarbetet anser vi att det behövs ett regeringsinitiativ. Nämnden för handikapphjälpmedel inom Nordiska rådets ram är visserligen bra, men när man vet att en kommitté suttit sedan 1970 utan att egentligen ha uträttat någonting speciellt på det här området, utom att den kanske kartlagt en del frågor osv., tycker vi att det är på tiden att de krafttag tas som är nödvändiga för att man skall få ett ordentligt grepp över frågorna. Vart och ett för sig är de nordiska länderna naturligtvis för små, men gemensamt skulle vi kunna få större publik och bättre efterfrågan på de produkter som behöver konstrueras och tillverkas. Vi anser att tiden nu är inne för att ta detta krafttag, och det är därför som vi har reserverat oss mot utskottets förslag.
Nr 37 Herr talman! Det är ju ändå så att både förstärkningen av handikapp Onsdagen den institutets resurser och dess blivande nyorganisation samt existensen 30 november 1977 av nordiska nämnden för handikappfrågor är resultat av just regerings-= so initiativ; det är inte någonting som har kommit till av sig självt. Tekniska hjälpme Vi har ansett att det finns anledning att invänta resultat av de initiativ — del för handikap som redan är tagna innan man går vidare och tar nya initiativ. Skulle — pade det visa sig, Göran Karlsson, att det inte blir någon fart på det nordiska samarbetet — vilket vi är överens om är högeligen nödvändigt — försäkrar jag att inte bara jag utan alldeles säkert hela socialutskottet kommer att med stor iver medverka till att nya initiativ tas i samma angelägna syfte.
Herr talman! Den försäkran som herr Carlshamre nu avger är bra, men jag tycker det hade varit ännu bättre om man hade följt handikappinstitutets eget yttrande, som var utpräglat positivt och som innehöll riktlinjer för hur man där hade velat ordna den frågan. Nog hade det varit bättre om man hade följt det i praktisk handling.

Herr talman! Sven Johansson har frågat justitieministern om han anser att abortlagen och socialstyrelsens anvisningar i tillräcklig utsträckning beaktar riksdagens uttalande om möjlighet för sjukvårdspersonal att slippa medverka vid abort och om han är beredd att medverka till att riksdagsuttalandet förverkligas genom en ändring i abortlagen. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. 1974 års abortlag vilar på den principen att kvinnan inom vissa gränser skall få bestämma, om hennes graviditet skall avbrytas. Sålunda är det kvinnan själv som avgör frågan om abort före utgången av 12:e havandeskapsveckan. Hon får vägras abort endast om åtgärden kan medföra allvarlig fara för hennes liv och hälsa. För abort efter 12:e men före utgången av 18:e veckan fordras därutöver en särskild kuratorsutredning. Om kvinnan inte medges abort är läkaren skyldig att omedelbart hänskjuta frågan till socialstyrelsen för prövning.

— Yukvårdspersonal I fråga om fördelningen av arbetsuppgifterna anförde utskottet att man att medverka vid inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt bör ta hänsyn till de aborter anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Mot den bakgrunden förutsatte utskottet att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera aborter skall slippa delta i sådana. Utskottet ansåg det därför inte nödvändigt att frågan reglerades i författning. Å andra sidan förutsatte utskottet att sjukvårdspersonal som har betänkligheter mot aborter inte skall vägra medverka när abort är nödvändig för att undvika fara för moderns liv och hälsa. Socialstyrelsen framhåller i sitt cirkulär MF 1974:100, ändrat 1976:14, med anvisningar om tillämpningen av abortlagen att det är angeläget att abortverksamheten primärt organiseras så att personal inte tas i anspråk, som finner det oförenligt med sin etiska eller religiösa uppfattning att medverka vid aborter. Styrelsen förutsätter att den som — under åberopande av sådana betänkligheter — förklarar sig önska erhålla befrielse från att medverka i aborter skall slippa medverka. Sjukvårdshuvudmännen bör, enligt cirkuläret, ta hänsyn till detta vid sin planering av abortverksamheten. De måste arbeta med alternativa lösningar, när de fördelar personalen på olika arbetsuppgifter, så att kvinnor som är berättigade till abort skall kunna få abort utan onödigt dröjsmål. Riksdagen har därefter vid ett par tillfällen behandlat motionsyrkanden om rätt för sjukvårdspersonal att slippa delta i abortoperationer. Dessa yrkanden har avslagits av riksdagen. Socialutskottet konstaterar i sitt senaste betänkande i ämnet , som i dag behandlas i kammaren, att de anvisningar som socialstyrelsen har utfärdat nu överensstämmer väl med de synpunkter utskottet redovisade vid abortlagens tillkomst. Utskottet framhåller för sin del att socialstyrelsens anvisningar på det aktuella området skall vara vägledande för sjukvårdshuvudmännens organisation av abortverksamheten. Utskottet nämner också att, såvitt utskottet känner till, det inte i något fall har förekommit att en sjukvårdshuvudman har försökt att tvinga läkare eller annan som är verksam inom sjukvården att mot dennes vilja medverka vid abort. Mot bakgrund härav anser utskottet att det saknas skäl att ompröva utskottets ställningstagande år 1974 till frågan om lagreglering av sjukvårdspersonalens medverkan vid abort. Jag är väl medveten om att det bland sjukvårdspersonalen finns personer som av etiska eller religiösa skäl inte vill medverka vid aborter. Det önskemålet måste enligt min mening respekteras i de fall moderns 55 liv och hälsa inte hotas. Detta har också förutsatts av riksdagen och understrukits i den senaste lydelsen av socialstyrelsens cirkulär. Med hänsyn härtill och till vad socialutskottet har anfört i sitt betänkande SoU 1977/78:11 anser jag i likhet med utskottet det inte vara nödvändigt att i lag reglera frågan om sjukvårdspersonalens medverkan vid aborter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Troedsson för svaret, som jag dock inte kan säga att jag är nöjd med. Innan jag kommenterar svaret vill jag nämna något om den första att-satsen i min motion 1976/77:1102. I den kammardebatt som föregick antagandet av propositionen 1974:70 om en ny abortlag underströks mycket starkt att många människor uppfattade lagförslaget som en kränkning av kristen skapelsetro och humanistisk etik och som ett uttryck för bristande respekt för livet. Man framhöll att om rätten att överleva en gång inskränks med samhällets sanktion behövs det bara tillfälliga förändringar i samhällets livsoch människosyn för att nya gränsförflyttningar kan komma att göras, vilka kan få oöverblickbara verkningar. Vidare framhölls att samhällets uppgift inte i första hand är att öppna vägen till fri abort utan att bl.a. genom ökad information söka förebygga situationer där abort uppfattas som enda utvägen. Samhällets attityd skall allt framgent vara att abort är en yttersta nödlösning. Det synsättet bör också slå igenom i massmediernas information om abortfrågan. I den information som förekommit och förekommer på olika områden har samhällets etiska inställning till abortfrågan mycket litet kommit till uttryck. Man har i stället spunnit vidare på den tråd som socialutskottet dragit fram och huvudsakligen talat om vilken förmån det innebär att kunna få fri abort. En sådan information kan inte sägas stå i samklang med de tankar som kom till uttryck under debatten om abortlagen. Där poängterades i stället att informationen skulle ta fasta på att ge saklig upplysning och undervisning om hur hela människan fungerar. Jag hoppas att statsrådet, som talade så engagerande i den debatten, håller med mig om att vi inte fått den information som då utlovades. Utskottet konstaterar kallt: ”Utskottet vill med hänsyn till motionsyrkandets formella utformning tillägga att det inte ankommer på regeringen att göra motivuttalanden avseende lagstiftning som beslutats av riksdagen.” Jag har satt frågetecken efter den satsen.

Enligt vår mening är denna fråga så viktig att sjukvårdspersonals rätt att vägra medverka vid abort bör författnings Om SÖrkeneten ör mässigt regleras.” NDS Statsrådet Troedsson! Jag och många med mig står fast vid den upp RT CN aborter fattning vi framförde då och som framförts sedan dess. Det hade varit uppmuntrande för oss och för den sjukvårdspersonal det gäller om statsrådet stått fast vid sin uppfattning och förverkligat den. Det är, statsrådet Troedsson, i regeringsställning som vi kan förverkliga den målsättning vi hade och infria de löften vi gav under flera år i oppositionsställning. Det hade varit befriande om statsrådet insett detta. Det är en mycket viktig principiell fråga i vilken mån konsekvenser av en kristen tro och livssyn skall accepteras i vårt samhällssystem. En lagändring är nödvändig för att skapa ett tillräckligt skydd. På sikt är jag rädd för att man kan börja tvinga personal att delta i aborter mot personalens vilja och övertygelse. 1. Om någon tvingas medverka vid en abortoperation, är det då socialstyrelsens anvisningar eller den lag regeringsrätten åberopar som gäller vid en rättegång? 2. Vad innebär det att ”fara för moderns liv och hälsa föreligger”?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

Herr talman! Abort är en nödfallsutväg och får under inga omständigheter betraktas som en preventivmetod — det framhölls av socialutskottet vid det tillfälle då abortlagstiftningen antogs.

Sven Johansson har berört regeringsrättens dom den 6 oktober i år i ett mål som just gällde sjukvårdspersonals rätt att slippa medverka vid abort. Han har av den dragit slutsatsen att en lagreglering av frågan behövs. Men regeringsrättens dom innebär endast ett konstaterande av att det saknas bestämmelser i lag eller annan författning som hindrar 57 landstingen att fordra medverkan av läkare vid abort. Även om vi i dag saknar sådana bestämmelser har sjukvårdshuvudmännen i detta och andra fall beaktat vad socialstyrelsen har anfört i sitt nu gällande cirkulär i ämnet.

Detta är en uppfattning som jag helt ställer mig bakom. Det finns emellertid inget som tyder på att sjukvårdshuvudmännen inte skulle respektera ett sådant uttalat önskemål om att slippa medverka vid aborter. I det betänkande som nu diskuteras framhåller utskottet att de anvisningar som socialstyrelsen utfärdat på det här aktuella området skall vara vägledande för sjukvårdshuvudmännens organisation av abortverksamheten. Som framgår av mitt interpellationssvar anser jag därför att lagreglering i dag inte behövs. Men jag finner det angeläget att försäkra Sven Johansson att jag kommer att följa utvecklingen inom detta område med stor uppmärksamhet.

Herr talman! När det gäller frågan om informationen uttalades det av så många under debatten — jag skall inte ange några namn — att abort skulle tillgripas endast som en yttersta nödlösning. Detta kommer inte fram i den information som går ut. Vad gäller samhällets etiska inställning till dessa frågor, som bl.a. togs upp i alla de brev vi fick, kommer det också fram mycket litet i den information som går ut i massmedia, i våra skolor osv. Sedan skulle jag vilja fråga: Varför inte göra som statsrådet sade i debatten och som många i statsrådets parti anser att man skall göra, nämligen lagstifta på det här området? Varför är man rädd att göra detta? Varför uttrycka det så att anvisningarna är ”vägledande”? Om den situationen skulle uppstå att det inte finns tillräckligt med personal, vilka medel tillgriper man då? Jag hoppas att jag också kan få svar på de tre frågor jag ställde tidigare. Jag frågade bl.a.: Om någon tvingas medverka vid en abortoperation, är det då socialstyrelsens anvisningar eller den lag regeringsrätten åberopar som gäller vid en rättegång? Kan socialstyrelsen, om personalsituationen skulle bli besvärlig, utfärda nya anvisningar utan att höra riksdagen?
Herr talman! Mot bakgrund av riksdagens klara uttalande har jag utomordentligt svårt att tro att någon skulle kunna tvingas att delta i en abortoperation. I de fall, då moderns liv och hälsa står på spel, förutsätter jag att det inte kommer att bli några svårigheter när det gäller att få personal att ställa upp. Då gäller det ju i första hand att rädda liv. Vad beträffar innebörden av begreppet ”moderns liv och hälsa” är det naturligtvis den ansvarige läkaren som i varje enskild situation har att göra bedömningen om det föreligger fara för moderns liv och hälsa.

Herr talman! Jag vill börja med att läsa en dikt, som heter Till en ofödd: För dig som sökte ly hos den som var för rädd och svag nynnar jag en skymningssång här mellan natt och dag! Liket av en vaggsång steg ur hjärtats dy, i ångest begynt, lilla liv som varken känt älskog eller synd! Står du bland skuggorna av träden vid mitt hus? Är det du som klappar på vid mörkrets tunga brus? Ordens genljud skrämmer i mitt sinn i nattens vind, ty den som kallar på mig nu är vingelös och blind. Sjunget av en barnlös mor som flytts av gråt och skratt slår liket av en vyssjesång mot stjärnorna i natt. Dikten är skriven av den danska författarinnan Tove Ditlevsen. Den är kantig här, för jag har strävat efter att komma så nära den danska texten som möjligt. Tove Ditlevsen låter en barnlös mor sjunga, en mor i ”mörkrets tunga brus”, en mor som miste sitt barn, inte sedan det fått livet i ljus och mörker med de födda, utan medan barnet utvecklades före födelsens under. Hon har försökt att uttrycka ångesten hos den som en gång vägrade att ta emot sitt barn — som var ”för rädd och svag” som hon uttrycker det och som sedan inte kunde få ett barn. Vaggsången som aldrig vart sjungen kommer till henne, och den som ”osedd måste dö” skrämmer spöklik i den tid då varken gråt eller skratt finns kvar Är detta bara poesi? Nej! Vi har många vittnesbörd om liknande fall ur verklighetens bilderbok. Kanhända kan Tove Ditlevsen väcka någon nu, sedan hon själv har gått bort, genom att aktualisera en av de dystra följderna av det som har kallats ”fri” abort. Vår lagstiftning i dag har försvarats inte minst av kvinnor. Läs bara protokollen från riksdagen! Hör där ekon av röster som hett och högt talat om ”kvinnans rätt”, om frihet och bestämmande över den egna kroppen. Tove Ditlevsens dikt låter oss höra bikten av den som trodde att hon var fri när hon bestämde sig för att avvisa det barn hon skulle få. Kan en moder förgäta sitt barn? Det är en fråga i Bibeln. Ja, det är tänkbart enligt bibelordet. Men den mor som icke har ”förbarmande med sin livsfrukt” är ingen frisk mor utan en sjuk, en skadad. Det normala är önskan att bli mor —- moderskapet är en lycka, en del av livets mening.

Det är inte kvinnan själv som alltid fattar beslutet — det är ofta andra än hon som vill barnets död. Dels kan hennes partner — en eller flera — eller hennes man direkt eller indirekt kräva abort, dels kan hon ha utsatts för en hjärntvätt, en indoktrinering från kända eller okända krafter i tiden som lett henne till beslutet, bl.a. genom att försäkra riskfriheten i företaget. Därtill har ju ett alltmer omänskligt samhälle ställt henne i en situation där begreppen är oklara om rätt och orätt, där synen på vad som är standard och livsvärde har förvänts, där stundom gifter, droger och problem med arbete och samliv saboterat hennes liv och förgiftat hennes tillvaro. Inte bestämde hon det själv. Kvinnan själv vill inte abort. Det är principen. Det är den allmänna regeln. Kunde vi bygga ett samhälle där det naturliga, det äkta och sant mänskliga rådde och kvinnan finge förverkliga sig själv skulle hon som alla kvinnor i alla tider vilja ha barn, vilja vara mor, vilja ta hand om barnet och ge det maximal trygghet. Därför har det på mig verkat mest beklämmande att kvinnor — också i riksdagen — i som jag förmodar ärlig övertygelse att vara humana och kvinnovänliga försvarat abortlagen och de många aborterna. Vem säger åt våra barn att en abort i unga år kan leda till psykiska skador, även hos den mest ”frigjorda”? Vem talar om att en abort kan leda till sterilitet? Och vem talar om att det finns kvinnor som redan som tonåringar gått med på aborter och sedan inte kunnat få barn? Det är den situationen Tove Ditlevsens dikt tolkar. En abort kan också leda till döden. Det har hänt och händer alltjämt. Till allt det jag sagt i denna fråga vid många riksdagar har jag också velat lägga detta. Jag ber även att få betona uppfattningen att ingen mot sitt samvete och mot Guds bud skall tvingas att medverka vid abortingrepp. Här vill jag hänvisa till motionen 473 vid riksmötet 1975/76, som är väckt av herr Fridolfsson. Den innehåller sådant som är aktuellt även i dag. Bl. a. står det: ”Enligt riksdagens beslut skall läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl icke anser sig kunna medverka vid aborter, erhålla befrielse från medverkan vid sådana ingrepp.” Man tycker nästan att det låter som en lagtext. Därefter citeras utskottsbetänkandet, som förutsätter att läkare och annan sjukvårdspersonal som har betänkligheter skall slippa att medverka vid abortingrepp. I praktiken har det, enligt motionärerna, visat sig att personal som anhållit om befrielse i vissa fall icke fått den beviljad. Man menar att det råder oklarhet om tillämpningen av författningen och att det är angeläget att man får giltiga bestämmelser. Motionen är undertecknad av bl.a. Ingegerd Troedsson, och jag tror att hon har samma uppfattning i dag. Jag skulle gärna vilja höra hur regeringen, som jag har väntat mig mycket av, ser på syftet med dessa motioner. I går förekom i Västerbottens läns landsting en debatt om denna fråga med anledning av en interpellation om rätt till samvetsfrihet. Svaret var enligt min mening mångtydigt. Även om det utmynnade i ett besked att personalen vid sjukhusen i vårt län i allmänhet och hittills väl alltid kunnat få befrielse från deltagande vid abortingrepp, så har det förekommit problem med det. Låt mig upprepa kraven i motionen 723, som utskottet har avstyrkt. Jag menar att den nuvarande abortlagen måste upphävas och ersättas av en ny. För Kristi församling i Sverige är det självklart. Abortlagen strider nämligen mot Bibeln. Det är tydligt utsagt i Den heliga skrift att Gud ensam är herre över liv och död. Det är ett fruktansvärt samhälle vi ser in i om vi skulle ändra på den regeln. Jag tror inte att någon medvetet är ute efter det, men vi skall se till att det inte sker i praktiken. Abort är kränkning av livets helgd. Den är ett brott mot människans integritet och höga kallelse. I en högt stående rättsstat är abort i grunden otänkbar och omöjlig att försvara, om de grundläggande mänskliga rättigheterna samtidigt skall försvaras. Jag tror att vi är ense om det, men varför då inte verka för en förändring av lagstiftningen? Vi bör också komma ihåg att vårt folks existens hotas av de låga födelsetalen med kanske 95 000 födda i år, kanske färre. Många av dem är invandrarbarn, som kanske så småningom utvandrar. Väldiga perspektiv öppnas också här. Vi hade behövt många av de ofödda barn som inte var välkomna. I landstingen förs oerhörda debatter om hur man skall få pengarna att räcka. Skall man prioritera ingrepp i dödens tjänst — eller åtminstone inte i livets — när man har så ont om pengar? Jag har med mig de läkarregler som antogs av Sveriges läkarförbunds fullmäktige den 8 juni 1968. Jag förmodar att reglerna har samma lydelse även i dag. I punkten 3 står: ”Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv.” Den politiskt medvetne skattebetalaren och riksdagsmannen bör besinna att våra medel skall ställas i livets tjänst. Det behövs en ny syn på livet, har jag skrivit i motionen. Det kanske var fel uttryckt. Det är den gamla, riktiga synen, som vi måste få tillbaka, den kristna församlingens, Bibelns och rättssamhällets syn. Vi behöver en ny lagstiftning också på skolans område, en annan sexualupplysning och en kristendomsundervisning, som från första början ger åt barnen de kunskaper om människan, om skapelsen och om livet som de behöver för att leva och för att så långt det är möjligt i en värld av ofullkomligheter nå harmoni samt finna mening och mål. Jag talar inte så här för att irritera. Man har kallat mig riksdagens mörkman nr 1. Det har stått i en småländsk tidning. Jag godtar gärna den beteckningen. Jag har många fel, men jag har svårt att tänka mig att mina pengar är med och betalar en sådan här verksamhet och inte i stället får gå till en annan undervisning, till andra läromedel och till en annan samhällssyn då det gäller fostran av de unga. Störtfloden i nuet av ting och förhållanden som bryter ner de unga är så fruktansvärd att alla som har ansvar för samhällets utveckling och bestånd känner fruktan. Är det någon som inte känner fruktan? Var finns botemedlen? Svaret är svårt att ge. Men alla andra mediciner kommer att vara utan resultat, om inte vårt folk finner vägen tillbaka till livskällorna, till grundvalen för ett rättssamhälle, alltså till Guds ord, till Bibeln och tillämpningen av denna bok. Det är meningslöst att yrka bifall till min motion. Utskottet har skrivit som det har skrivit, och till mig lyssnar man inte just nu. Det är så mycket som försiggår — det vet vi alla — en sådan här dag. Jag instämmer i vad Sven Johansson har sagt och även i hans yrkande.
Herr talman! Det är riktigt att jag tidigare klart har framhållit att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i den verksamheten. Jag har deklarerat samma klara inställning i dag. Det är också riktigt att jag tidigare har ställt mig bakom en motion, vari hemställdes att det tydligt skulle framgå att läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl begär befrielse, skall medges sådan befrielse i alla fall där det inte föreligger fara för moderns liv och hälsa. Det var i en situation, då socialstyrelsens cirkulär inte stämde överens med denna min och riksdagens klart uttalade uppfattning. I det betänkande som behandlade den motionen sade utskottet också: Det är därför beklagligt att socialstyrelsen inte ansett sig i sina anvisningar böra ansluta sig till utskottets synpunkter beträffande sjukvårdspersonalens medverkan vid abort. Efter detta uttalande och efter ett JO-uttalande har, som jag nämnde, socialstyrelsens cirkulär ändrats så att det numera väl överensstämmer med dessa synpunkter vad beträffar medicinalpersonalens rätt att slippa delta i abortingrepp. Det finns, som jag också tidigare sade, i dag inget som tyder på att sjukvårdshuvudmännen inte skulle respektera denna inställning.

Herr talman! Vid tidigare tillfällen när vi har behandlat abortlagen och då särskilt frågan om medicinalpersonalens rätt att vägra medverka vid abortingrepp, om det strider mot vederbörandes etiska och religiösa övertygelse, har det vid utskottsbetänkandet funnits en moderat reservation av samma innebörd som Sven Johanssons yrkande här i dag. Det kan därför vara skäl att motivera varför det i dag inte finns en sådan reservation. Jag har samma uppfattning som tidigare, nämligen att när det gäller att på det här sättet garantera vissa medborgargruppers samvetsfrid så ligger det för mig närmast till hands med en lagstiftning. Det kunde vi gott ha bestämt oss för den gången detta var aktuellt. Nu blev det inte så. Jag kan väl med ett känt uttryckssätt säga att vi nådde inte ända fram. Men vi nådde en bra bit på väg. Riksdagen har alltså på utskottets förslag mycket bestämt sagt ifrån att denna sjukvårdspersonalens samvetsfrid skall gälla och att den skall vara garanterad. Det är väl en nästan unik händelse när riksdagen — alltjämt på socialutskottets förslag — vid den senaste behandlingen så eftertryckligt, jag vill nästan säga tog socialstyrelsen i örat för att den hade utfärdat ett cirkulär som inte stämde med riksdagens tidigare beslut. Det nya beslutet ledde också till rättelse. Inom parentes kanske det kan vara värt att påpeka för Sven Johansson att det rättsfall från regeringsrätten som han nämnde väl just avser en händelse som inträffade före utgivandet av den senaste lydelsen av socialstyrelsens cirkulär. Men det ändrar inte någonting i sak, för det är självklart som regeringsrätten säger att det finns inte någon lag eller annan författning. Nu är det emellertid så att när man vill garantera en medborgargrupp en viss rättighet så finns det olika sätt att göra det. Lagstiftning är ett sätt, och visst hade det kunnat vara ett utmärkt sätt i det här fallet. Men man skall inte säga att det inte finns något annat sätt, och jag skulle nog ändå vilja tro att ett så bestämt uttalande av riksdagen som det som här föreligger, uppföljt med anvisningar från det ansvariga ämbetsverket, bör ge en mycket god garanti. Jag vill till sist säga liksom statsrådet Troedsson att skulle det mot all förmodan i framtiden visa sig att den garantin inte håller så kommer i varje fall jag, och jag vågar försäkra hela den moderata gruppen -— ja, det skulle förvåna mig mycket om inte hela riksdagen gjorde det när den har varit enhällig i denna fråga — omedelbart att ta itu med saken och se till att samvetsfriden får det skydd den kan behöva.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
Herr talman! Både statsrådet Troedsson och Nils Carlshamre svävar på målet. Det finns inte något som är tryggt och säkert att lita till. Nu säger de båda, att om det i framtiden skulle hända något, så är man beredd att lagstifta. Men vi går mot en oviss framtid när det gäller att lagstifta och jag tycker att statsrådet skall fatta det beslutet när det finns möjligheter.

Herr talman! Om Sven Johansson kunde finna att jag svävade på målet, så har Sven Johansson anspråk på klarhet i uttryckssättet som jag aldrig tror mig kunna leva upp till.
Herr talman! Jag tror att det är många som uppfattade att herr Carlshamre svävade på målet, för om man är säker på att ingen kommer att tvingas behöver man inte avge någon reservation och säga, att om det och det skulle hända, så är jag och hela moderatgruppen beredd att begära en lagstiftning.
Herr talman! Den trygghet som Sven Johansson nu efterlyser kan inte nås ens med lagstiftning, för som bekant är det möjligt att bryta en lag. Och då får man tillgripa påföljder efteråt. Det är ungefär samma förhållande här.

Herr talman! Jag står förvisso inte här som talesman för moderata samlingspartiet i första hand. Men att sväva på målet är något som gäller för hela utskottet och för samtliga partigrupper här i riksdagen, som ställer sig bakom det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Det gäller inte bara de två moderata talesmännen. Kravet att ingen inom sjukvården anställd, som av etiska eller religiösa skäl finner det oacceptabelt att medverka vid abortingrepp, skall tvingas utföra sådant arbete har som bekant varit uppe till riksdagens prövning ett par gånger tidigare. Senast i fjol hade riksdagen att behandla en motion av mig med liknande yrkande som i motionen 1102. Och när utskottet i fjol behandlade min motion reserverade sig de moderata ledamöterna för bifall till mitt yrkande. Men riksdagsmajoriteten röstade emot reservationen. Jag hade alltså större framgång med min motion än årets motionär, men inte heller i fjol gick det att få en ändring till stånd. Efter den nya abortlagens tillkomst har ansvariga statsråd besvarat frågor och interpellationer om sjukvårdspersonalens skyldigheter att utföra abortingrepp. Jag vill nu säga att jag är övertygad om att samtliga riksdagsledamöter, oberoende av partitillhörighet, uppriktigt menar att ingen anställd som hyser betänkligheter däremot skall behöva medverka vid abortingrepp. Jag tror att respekten för människors religiösa uppfattning är stor bland politiker. De vet att det ligger sprängstoff i denna fråga. Men jag är inte lika övertygad om att de som har att fördela arbetsuppgifterna inom sjukvården har möjligheter att vid varje tillfälle respektera personalens önskemål och krav. Sjukvårdshuvudmännen, som har att planera abortverksamheten och se till att en abortsökande kvinna får berättigad abort, kanske i en viss situation inte har tillgång till personal som vill utföra ett abortingrepp, och då uppstår en situation som kan få konsekvenser för den personal som har samvetsbetänkligheter. Det är detta som är otillfredsställande: att olika tolkningar och glidande formuleringar kan resultera i att personal med religiös tro råkar i svårigheter. Jag har tidigare framhållit, och kan säga det även nu: Jag anser att en lag om rätt för sjukvårdspersonal till befrielse från medverkan vid abort borde antas av riksdagen. Vi stiftar lagar i det här huset i hundratal, ja, i tusental. Många är av ringa värde, en del kanske helt onödiga. Varför skulle då inte riksdagen kunna lagreglera en fråga som för många inom sjukvården är en av de viktigaste och för deras samveten den mest känsliga? Här vill riksdagen tydligen inte lagstifta. Eftersom utskottet är enigt i år finns det inga möjligheter att vinna gehör för den här uppfattningen. Trots detta instämmer jag i motionärens yrkande om bifall till den andra att-satsen. Jag noterade, och det tror jag alla som intresserar sig för den här frågan gjorde, att statsrådet i sitt interpellationssvar sade sig följa frågan med stor uppmärksamhet och att regeringen, om det skulle bevisas vara nödvändigt med en lagstiftning, skall pröva den saken. Detta tycker jag är något som vi bör notera.

Herr talman! När riksdagen har valt att garantera sjukvårdspersonalen samvetsfrihet genom ett mycket bestämt uttalande, och då detta följts upp med anvisningar från det ansvariga ämbetsverket, är det självfallet viktigt för att den metoden skall bli effektiv att vi inte själva här i kammaren ifrågasätter innebörden i det beslut som vi har fattat. Därför vill jag bara notera att det inte finns några glidande formuleringar. Socialutskottets uttalande, som har lett till riksdagens beslut, är absolut klart. Det framgår helt entydigt att sjukvårdspersonalen skall ha denna rätt till samvetsfrihet. Efter dagens debatt får det inte kunna sägas ute i landet att man i riksdagen inte är riktigt säker på vad beslutet innebär. Vi är säkra. Uttalandet är ovillkorligt. Man skall ha denna rätt, men vi har valt en annan metod än lagstiftning. Jag upprepar att jag personligen gärna sett att vi från början hade haft en lagtext, men i dagens läge kan jag inte finna anledning att, utan att någonting har inträffat som föranleder det, byta metod.
Herr talman! I socialstyrelsens cirkulär står bl.a. följande att läsa: ”Socialstyrelsen förutsätter att den, som under åberopande av sådana betänkligheter förklarar sig önska erhålla befrielse från att medverka i abortverksamheten, skall slippa delta däri.” Det står alltså ”socialstyrelsen förutsätter”, vilket jag anser vara en glidande formulering.
Herr talman! Nej, det är nog inte en glidande formulering. Om man förutsätter någonting, utgår man från att det man förutsätter är närmast självklart. Det är ostridigt, och det är därför man kan förutsätta det.

Herr talman! Det är nästan så att jag känner mig manad att be om ursäkt för att jag som representant för oppositionen nu lägger mig i det stillsamma gräl som regeringspartierna fört i denna fråga. Jag delar den uppfattning som framfördes av fru Troedsson. Hon läste också i sitt svar till stora delar upp vad utskottet har skrivit i frågan. Det är inte alltid jag delar fru Troedssons uppfattning, men i denna fråga finns det anledning att understryka att vi har liknande ståndpunkter. Den nya abortlagen, som trädde i kraft den 1 januari 1975, antogs av riksdagen med betydande majoritet. Herr Tore Nilsson i Agnäs sade att den framlades i en proposition från den socialdemokratiska regeringen, och det är riktigt, men det skedde under stor anslutning från representanter för olika partier i riksdagen. Lagändringen hade föregåtts av en grundlig utredning, som också var remissbehandlad, och beslutet hade alltså en stark förankring i den svenska riksdagen. Någon anledning att nu ändra lagen i något avseende finns inte. Utvecklingen sedan lagen antogs har visat att de farhågor, som fanns när man anpassade abortlagstiftningen till den nya tidens krav och gav kvinnorna rätt att bestämma om de skall ha abort eller inte, var obefogade. Jag vill understryka utskottets uppfattning, som herr Carlshamre upprepat vid flera tillfällen i dag, att utskottet betraktar abort som en nödfallsutväg, att den under inga förhållanden får vara ett preventivmedel och att utskottets uttalanden till alla delar förpliktar ungefär som en lagstiftning. Det har visserligen inte stiftats någon lag i denna fråga, men när riksdagen har gjort ett så klart uttalande kan det inte missförstås av socialstyrelsen vare sig nu eller i framtiden. Jag skulle vilja se det ad ministrativa organ som skulle gå ifrån vad riksdagen så klart uttalat. Jag tror att både Sven Johansson och hans drabanter kan känna sig lugna i det avseendet. Det behövs inte någon speciell lagstiftning på det här området. Sven Johansson sade vidare någonting om att tillfälliga ändringar i samhällssynen skulle kunna få förödande verkan. Vad finns det för tecken som tyder på detta? Han påstod också att utskottet uttalat att det skulle vara en förmån att få fri abort. Var kan man finna ett sådant uttalande i socialutskottets betänkanden under alla de år som denna fråga har diskuterats? Jag tror att man tjänar på att vara saklig, även om man inte är tillfredsställd med det gjorda uttalandet. Sven Johansson tog i sin motion upp kravet att sjukvårdspersonal inte skall vara skyldig att medverka till abort, om den av etiska eller religiösa skäl är emot ett sådant ingrepp. Vi har klart sagt ifrån att medicinalpersonal med den inställningen inte skall användas för sådana ingrepp. Det har inte heller någon gång inträffat att sjukvårdspersonal tvingats medverka vid sådana. Det måste ju ändå vara en betryggande omständighet. Både Filip Fridolfsson och Sven Johansson säger att utskottet svävar på målet. Det är inte riktigt. Utskottets uppfattning kan inte uttryckas klarare än vad vi har gjort. Till sist bara några ord om Tore Nilssons i Agnäs inlägg. Det är kanske överflödigt att reagera mot det han sade, men vad är det herr Nilsson i Agnäs vill när han talar om att aborter leder till döden, osv.? Jo, han vill ha tillbaka den lagstiftning som drev unga flickor och kvinnor ut till kvacksalvare. Då var det verkligen fara för livet för dessa kvinnor. Är det den vägen som skall vara lösningen på abortfrågan, Tore Nilsson i Agnäs, vill jag verkligen säga att det icke kan vara rimligt. Sedan kan det naturligtvis vara bra och slående med diktläsning här i kammaren.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

Herr talman! Jag har aldrig sagt att jag vill ha tillbaka den lagstiftning som fanns tidigare. Jag vill ha en ny lagstiftning och en bättre lagstiftning, och på andra områden vill jag ha en förändring i samhällets attityd mot de unga och en lagstiftning som gör att flera människor får hjälp för att slippa komma i denna situation. Beträffande Tove Ditlevsens dikt är jag medveten om att det kan finnas fall som är behjärtansvärda. Tove Ditlevsen säger själv att den som sjöng den här sången var för rädd och svag. Men jag sade att det var ett omänskligt samhälle som kan vara ansvarigt för mycket av detta. Beträffande talet om att det fanns enighet i riksdagen vill jag påpeka att det då väcktes en motion, nr 1729, undertecknad av ett helt parti, där man som första punkt begärde att propositionen skulle avslås. Debatten började kl. 9 den 29 maj 1974 och slutade först strax före midnatt. Det var många inlägg, och det var många som förskräcktes inför det som skulle ske. Men nu förskräcks inte Göran Karlsson av vad som har skett. 30 000 aborter betyder tydligen ingenting för honom. Sedan några ord om riskfriheten. Elisabet Sjövall säger i en skrift, som jag har här, att risken för sterilitet beräknades till högst 4,5 96 i det betänkande som lades fram, men hon befarade att risken var betydligt större. Har man talat om det för de unga människorna, och de äldre? Beträffande kvinnans bestämmanderätt har en krönikör i den största oppositionstidningen, Aftonbladet, vid namn Bosse Gustafson, skrivit att det är bra att vi får fri abort, för tänk så många män som då slipper en sammanlagd utgift för barnbidrag. Talet om den här vänligheten mot kvinnan är ett mycket ihåligt tal. Man har under sken av att vara barmhärtig mot kvinnorna glömt bort att det många gånger är så att de utlämnas till ensamhet som aldrig förr. Man har en grundsyn, som är spridd och betonad inte minst i massmedia, att man skall ha rätt till sexuell njutning utan att behöva ta ansvaret för följderna av det sexuella umgänget; därför är abortlagen bra att ha. Det är också en aspekt på denna fråga. Jag bryr mig inte om att bemöta Göran Karlssons angrepp i övrigt. Jag vill bara säga att det är beklagligt om Göran Karlssons uppfattning delas av det stora flertalet i vårt land. I så fall är vi verkligen på väg mot en katastrof.
Herr talman! Jag förmenar inte Göran Karlsson att föra fram sina åsikter, men jag representerar en inte så ringa del av svenska folket, och jag har samma rättighet som Göran Karlsson. Göran Karlsson uttalade sig om de farhågor man hade när lagstiftningen genomfördes. De som hyste dessa farhågor är alltjämt de som får ta hand om människor i deras nöd. Jag vet inte vart människor går när de upplever besvikelse över att de har använt sin frihet, men jag vet vad det innebär för människor som trodde på friheten. Göran Karlsson blev litet irriterad över att jag sade att det var en förmån. Om jag läser igenom protokollet kanske jag skulle kunna hänvisa till sådana uttryck. Men fri abort, som man talade om att kvinnorna skulle få, det ser väl många som en förmån. När det sedan gäller informationen vill jag säga att vad vi kräver — och det har vi rätt att kräva, för vi har många bakom oss — är att samhällets kristna och etiska syn skall komma med i den information som går ut i vårt land. I skolorna, där våra barn och där de kristna bekännarnas barn går, har vi rätt att få med den etiska värderingen också när man informerar om sådana här frågor. Sedan konstaterar jag bara att vi inte har någon sådan lagstiftning som vi kunde ha fått — jag anser att en lagstiftning är mycket starkare än socialstyrelsens anvisningar.
Herr talman! Nej, Sven Johansson, så enkelt går det inte att komma ifrån uttrycket ”förmånen av fri abort”! Det uttrycket finns inte i betänkandet; det är inte uttalat någon gång av utskottet, utan det är en fri uppfinning av herr Sven Johansson, som har tolkat detta som en viss potentat gör när han läser Bibeln. Håll er i stället till vad utskottet har uttalat! Vi har i betänkandet klart och tydligt uttryckt att medicinalpersonal skall slippa behöva bli anlitad i abortärenden. Detta är utskottets mening, uttalad åtskilliga gånger, och den meningen har inte ändrats nu utan understrukits ännu en gång. Jag bryr mig inte om att bemöta herr Tore Nilsson i Agnäs mer än beträffande ett enda ord. Han säger att det skulle leda till katastrof, om man följde den linje jag förordar. Tore Nilsson får naturligtvis ha sin undergångsfilosofi, men om vi ser på utvecklingen av aborter i Sverige, finner vi att det nu, för första gången sedan år 1960, ser ut som om vi skulle kunna nå ett lägre aborttal i år än föregående år. Oavsett om man ansluter sig till Tore Nilssons filosofi eller inte måste man väl vara nöjd med att den utveckling han fruktat har kunnat hejdas.
Herr talman! Jag vet inte vilka siffror Göran Karlsson avser när han talar om ett lägre antal aborter det här året, men jag vet i alla fall att siffrorna pendlar omkring 30 000-strecket. Jag har här uppgifter som visar att vi åren 1950-1968 hade sammanlagt 96 447 aborter, 14 286 aborter år 1969, 16 400 år 1970 och 19 000 år 1971. Sedan den nya abortlagen tillkom har siffrorna stigit till 30 000. Jag hoppas verkligen att Göran Karlsson har rätt när han säger att trenden kommer att vända. Men vi bör också tänka på befolkningsutvecklingen i Sverige. Vi är på väg att få allt fler gamla människor och allt färre unga, så även om abortsiffrorna skulle sjunka, är det katastrofalt om 20 000 foster bortopereras, eftersom vi behöver barnen och framför allt kvinnorna behöver bli mödrar och vi i vårt samhälle behöver återfå den gamla kristna synen på fostret såsom en människa.
Herr talman! De siffror jag använde är officiella och gäller för innevarande år. Sedan var det ju så, herr Tore Nilsson, när ni åberopar siffrorna för tiden före 1960, att man då fick en liberalisering av aborterna. Följaktligen fick vi då också ett ökat antal officiella aborter. Vad Tore Nilsson glömmer är de illegala aborterna, som det inte finns några siffror på men som man kan anta ligger på ett ganska högt antal. Glöm inte, Tore Nilsson, att den linje ni förordar driver människor till kvacksalveri och illegala aborter! Kan detta verkligen vara någonting att framträda med?

Herr talman! Jag har lyssnat till den första delen av den här debatten med uppmärksamhet och försökt följa argumenten. I sak är väl de flesta av oss överens om att det f. n. inte finns något aktuellt fall av tvång mot sjukvårdspersonal, som kräver ett ingripande från riksdagen. Vi har nu nya tillämpningsanvisningar från socialstyrelsen, vi har flera uttalanden från socialutskottet och i dag också från statsrådet Troedsson i samma riktning, och det är bra. Men sedan den 6 oktober i år har vi följande uttalande från regeringsrätten: ”Varken genom lag eller genom annan författning har landstinget betagits sin befogenhet att av läkare i landstingets tjänst fordra medverkan vid abort enligt abortlagen. Såvitt visats i målet har ej heller eljest meddelats någon föreskrift, som sjukvårdsstyrelsen haft att följa men med vilken det klandrade beslutet ej är förenligt.

Såvitt jag förstår är detta en juridisk fråga. Det här domslutet från regeringsrätten ger skydd åt en huvudman som skulle vilja handla mot riksdagens mening, och det är såvitt jag kan finna en inbjudan till lagstiftning. Jag har inte lyckats förstå varför man motsätter sig en utredning om hur vi skall kunna bringa lagstiftningen i överensstämmelse med riksdagens på annat sätt än genom lag och förordning uttalade intentioner, och jag kommer därför att rösta för Sven Johanssons i Skärstad motion i avseende på mom. 2.
Herr talman! Enligt alla källor finns det inte någonting som tyder på att någon sjukvårdshuvudman i Sveriges rike skulle ha tvingat personal att medverka vid aborter. Kan inte Gunnar Biörck nöja sig med att vad som råder i praktiken, det behöver man inte lagstifta om? Sveriges sjukvårdshuvudmän är säkerligen lyhörda i det fallet — det visar ju deras åtgöranden under de år som har gått sedan den fria aborten infördes och sedan socialstyrelsen utfärdade sitt senaste cirkulär i frågan.
Herr talman! Jag skulle ha kunnat instämma med Göran Karlsson före den 7 oktober i år. Det är regeringsrättens utslag som jag anser tvingar fram lagstiftning.
Herr talman! Regeringsrättens utslag visar ju att det inte finns någon lagstiftning på området; det är därefter man har handlat.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande 1977/78:14 behandlar två motioner som rör fritidspolitiken och den socialt inriktade rekreationspolitiken. I motionen 739 konstaterar motionärerna att fritiden ökat kraftigt genom olika arbetstidsreformer. Man påpekar också att pensionsåldern sänkts i flera etapper. Det har inneburit att fritiden ökat för väldigt många människor i vårt land. En stor del av reformutrymmet har använts till åtgärder som medfört mera fritid och förkortad arbetstid. Motionärerna utgår ifrån att man vill att alla skall få möjlighet att utnyttja den ökade fritiden på ett meningsfullt sätt. I motionen granskas sedan från dessa utgångspunkter fritidens längd och innehåll för olika grupper. Man ger exempel på olika undersökningar som visar brister i människornas fritidsförhållanden, och det är kanske särskilt på den punkten motionen vill påvisa någonting. Man nämner låginkomstutredningens levnadsnivåundersökning. Man nämner handikapputredningens betänkande Handikappanpassad kollektivtrafik. Man tar upp olika intervjuer som belyser dessa ting från olika håll. Nr 37 Mot denna bakgrund redovisar vi i motionen förslag till en utredning Onsdagen den som ser över fritidspolitiken. Beträffande denna utrednings inriktning 30 november 1977 anför man några synpunkter. Man påtalar att det är angeläget att en inventering av de önskemål som i dag finns när det gäller utnyttjandet — Fritidspolitiken av fritiden kommer till. Man säger också att det är ett kartläggningsarbete av generell natur. Vidare påpekas att utredningen bör överväga vilka åtgärder inom skilda områden som är nödvändiga för att undanröja de hinder som finns för många människor att utnyttja sin fritid. Man tar särskilt upp att utredningen bör titta på arbetet på friluftsoch rekreationsområdet och man påtalar behovet av rekreation såväl efter den dagliga arbetstidens slut som i samband med helger och längre sammanhängande semesterperioder. Det är intressant att notera vad som sker på en del områden. Allemansrätten har ju i vissa fall också diskuterats och ifrågasatts. Likaledes har i olika utredningar påtalats fritidens betydelse för barn och ungdom, både den dagliga fritiden, den veckolånga fritiden och sommarfritiden. Motionen tar sedan upp olika saker om möjligheten för de grupper som i dag kanske är åsidosatta. Det gäller låginkomsttagare, barnfamiljer, pensionärer och handikappade. Motionärerna vill då att man anger vilken inriktning och omfattning utbudet av rekreation bör ytterligare ha. Man talar om att valfrihet måste uppnås för fler människor i samhället och att fritiden måste bli meningsfull. Man ägnar en särskild del åt det kommersiella inslaget i fritidsutbudet och menar att det behövs en kartläggning. Man frågar sig också om inte en hel del är styrt. Om man granskar utbudet i dag och ser hur det fungerar finner man att det säkerligen finns hämmande effekter för många. Bara för en enkel promenad måste snart människor ha särskilda kläder och särskild utrustning, och det innebär indirekt att många kanske drar sig för att använda sin fritid på ett rekreerande sätt. Motionärerna tar till sist upp det faktum att folkrörelserna har en stor roll i det här sammanhanget. Samhällets satsningar på anläggningar bör ligga som grund, men folkrörelserna bör vara med och ge innehåll åt det hela. Motionen 753 kommer motionären själv att belysa. Motionerna har varit ut på remiss. Utskottet har vänt sig till de tunga instanser som sysslar med dessa ting: statens naturvårdsverk, statens ungdomsråd, Kommunförbundet och Sveriges riksidrottsförbund. Därjämte har Sveriges turistråd och Kommittén kyrkan i fritidssamhället inkommit med egna yttranden. Statens naturvårdsverk svarar för åtgärder inom idrottsoch friluftsliv, och verket redogör i sitt svar för vad man sysslar med, och det är den intressanta och tunga biten. Verket tillstyrker en utredning som klarlägger hindren för en meningsfull fritid och föreslår åtgärder som utjämnar skillnaderna mellan olika grupper i samhället. Det är just en tung bit i ett remissyttrande där man har uppmärksammat att det finns skiljaktigheter 13 och brister och att alla inte kan vara med. Detta bör man åtgärda. Man anser vidare att studier av fritidsvanor och önskemål, av hinder och olika gruppers möjligheter skall vara med i planeringen. Man nämner också ”breddidrotten” och menar att många av de grupper som kommer i kläm är motionärer som blir avvisade från de anläggningar som finns. Man säger att nyttjandestudier av hur man använder traditionella anläggningar är mycket viktigt. Vilka kommer dit? Vilka intressegrupper tillfredsställer de? Och vilka får inte plats? Det sista är en kärnpunkt. Man anger också att friskvården är mycket angelägen. Man säger att även här når informationen främst dem som redan är motiverade för motion. Att finna och överbrygga hindren och nå de stora andra grupperna är en angelägenhet av stora mått. Man anför vidare att samhället i dag kan erbjuda en hel rad fritidssysselsättningar och att det gäller att finna lämpliga former för information. Man säger att skolan och folkrörelserna har en viktig uppgift att fylla här och tar också upp det kommersiella inslaget och säger att man måste se till att det inte blir avgörande. Man poängterar att det är många grupper i samhället som är utsatta för detta. Särskilt ungdomen har i dag ett utbud riktat mot sig som är svårt att stå emot. Man tar också upp frågan, vilka som under semestertid har chans att få ett miljöutbyte. Statens ungdomsråd har till uppgift att inom samhällets ram för fritidsoch kulturpolitik främja verksamhet bland barn och ungdom samt följa och stimulera forskningsoch utvecklingsarbete här. Rådet bedriver en omfattande försöksverksamhet i nära samarbete med ungdomsorganisationerna. Rådet tar i sitt remissyttrande också upp att det håller på att undersöka det kommersiella inslaget i ungdomsverksamheten. Rådet tycker att en övergripande utredning är på plats och tillstyrker förslaget. Man redogör vidare för sin försöksverksamhet på olika håll.

Man säger sedan också att samhället i sin helhet har genomgått en utveckling där fritidens omfattning och betydelse ökat. Man tar upp samma tankegångar som kommit fram både från motionärerna och i remisssvar. Man säger att det finns anledning att nogsamt studera innehållet och utnyttjandegraden. Man nämner vidare stugbyar o. d. som bör ligga så att de är möjliga att tillgå för alla grupper, även för låginkomsttagare. Sveriges riksidrottsförbund delar motionärernas uppfattning och säger att det är en uppgift för samhället och folkrörelserna i samverkan att försöka skapa ett fritidsutbud som står öppet för alla. Man tycker också det är riktigt som motionärerna säger att det bör ankomma på samhället att ställa resurser till förfogande och att folkrörelserna sedan skall vara med och forma verksamheten och ge fritidsutbudet ett innehåll. Man menar vidare att det vore värdefullt om en utredning tillsattes med syfte att kartlägga människornas möjligheter och önskemål vad beträffar utnyttjande av fritiden. Sveriges turistråd, som inkommit med egna synpunkter, säger bl.a.: ”Som framgår av motionerna och remissyttrandena har den ökande fritiden både skapat behov och förväntningar hos en bred allmänhet för en meningsfull fritid. Detta gäller både den dagliga fritiden och semestrar och längre ledigheter” — alltså hela fritidssektorn. Man tar sedan upp en redovisning för hur många miljoner dygn som tillbringas på olika ställen, men jag skall inte trötta med att räkna upp de bitarna. Klart är också att det finns väldigt många människor som inte får möjligheter att byta miljö och inte heller har möjligheter att använda någon av de anläggningar som står till förfogande. Turistrådet tillstyrker därför efter detta uttalande att en utredning tillsätts med uppgifter i enlighet med de intentioner som framförts i motionen 739. Turistrådets frivilliga remissvar torde vara ett av de tyngst vägande i den här akten — om någon känner till fritidens betydelse, så måste det vara Turistrådet. Kommittén kyrkan i fritidssamhället har också inkommit med ett yttrande. Kommittén tillstyrker bestämt att den utredning som föreslås i motionen kommer till stånd. Om man gör en sammanfattning av vad som framförts i samband med frivilliga remissavlämnanden och i svaren från remissinstanserna finner man en samstämmighet i bedömningen att vi har fått en rikare och längre fritid men att fortfarande många människor inte har möjlighet att delta i fritidsverksamheten eller utnyttja de anläggningar som finns. I propositionen 1975:46 om planering och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism betonas också vikten av att det skapas fritidsoch rekreationsmöjligheter för de många människor som kommer att få en längre ledighet. Jag går härefter vidare till utskottets skrivning. Utskottets borgerliga majoritet har refererat till att det har skett förändringar i samhället som skapat behov av rekreationsmöjligheter. Man kan tolka utskottets skrivning så, att utskottet finner väldigt mycket av vad som sagts i vår motion helt riktigt. Utskottet säger likväl avslutningsvis att man avstyrker motionen om en utredning av fritidspolitiken. Utskottet redovisar en positiv inställning och tycker i många stycken likadant som motionärerna, men när det gäller att gå till handling vågar man inte göra det. De socialdemokratiska reservanterna har i sin skrivning framhållit att vad som sägs i motionen 739 och även i motionen 753 ligger väl i linje med socialdemokratisk politik när det gäller fritidsverksamheten. I betänkandet görs en sammanfattning av vad som framförts såväl i motionerna som i remissyttrandena, och utskottet säger att remissgrupperna har tillstyrkt motionerna. Intressant i sammanhanget är att notera att bl.a. de synpunkter som har framförts från Riksidrottsförbundet, som är sakkunnigt på detta område, har föranlett utskottet att konstatera att flera sakkunniga instanser funnit att det finns ett klart behov av ytterligare kunskap om förhållandena inom det fritidspolitiska området. Herr talman! Låt mig också göra en jämförelse med vad som i den här frågan skett på andra håll. Idrottsriksdagen har nyligen haft ett sammanträde, där man också tog upp frågan om idrott för alla. Tidningen Arbetet har gjort ett referat från sammanträdet och skriver bl.a. att svensk idrott sju år efter den statliga idrottsutredningen nu tar på allvar resonemanget om idrott åt alla — med betoning på ”alla”. Tidningen skriver vidare att Svenska orienteringsförbundet på idrottsriksdagen med kraft drev kravet att idrotten nu också i handling skall försöka ta hand om eftersatta grupper och inte bara formulera goda råd om friskvårdsverksamhet när man vill ha pengar av myndigheterna. Tidningen nämner också att idrotten i huvudsak ägnar sig åt unga, friska människors tävlingsverksamhet och att den gör alldeles för litet för att erbjuda eftersatta grupper lämpliga motionsmöjligheter, t.ex. skiftarbetare, sjuka, gamla, invandrare — för att bara nämna några. Jag gör denna jämförelse därför att nästan precis samma sak gäller på fritidsområdet. Vi har på det området gjort väldigt mycket och ställt stora resurser till förfogande, men fortfarande vet vi alltför litet om vad som sker med dem som inte har möjlighet att ta ut sin fritid i form av rekreation. Man räknar i olika utredningar med att omkring 15 96 av vår befolkning inte har möjlighet att delta i någon rekreation eller att få en meningsfull semester. Det innebär att de grupper som har det mest bekymmersamt och den besvärligaste vardagen även i semestersammanhang och i fråga om fritidsaktiviteter inte har råd och möjlighet att flytta sig från sin hemmiljö. Många utredningar av olika slag har gjorts, men ju mer man har sysslat med dessa ting och ju mer man har lyssnat till vad som sägs på olika håll, desto klarare står det att det här behövs en samordning av allt som har skett. Mycket har gjorts, men allt ligger i olika fack, varför det inte finns någon samordning. Den ökade fritidsoch rekreationsmöjligheten blir inte tillgänglig för just de grupper som har behov därav. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som avgivits av socialdemokraterna i kulturutskottet.

Herr talman! I vårt land har vi haft en utveckling där arbetstiden minskat, semestrarna blivit längre, löner, inkomster och materiell standard ökat. Detta har fört med sig att fritiden har blivit en allt viktigare del av vårt liv. Om vi räknar bort den tid vi går i skola, den tid som vi arbetar, den tid som vi hemarbetar och sover och även restid för skola och arbete, då återstår det som vi normalt kallar fritid. Enligt denna definition är ca en tredjedel av vårt liv fritid som vi kan ägna åt avkoppling, nöje, förströelse, rekreation, olika hobbyverksamheter osv. En sak kan vi notera, nämligen att fritiden för många inte ökat i samma takt som arbetstiden minskat. Detta beror på förändringar i samhälls — Nr 37 strukturen, befolkningsomflyttningar, ökat avstånd till arbete och service och ökat övertidsoch dubbelarbete. Den ökade fritiden för människorna ställer som vi vet också ökade krav och förväntningar på samhällsinsatser för att fritiden skall bli så meningsfull och stimulerande som möjligt = Fritidspolitiken när det gäller såväl den dagliga fritiden som långledighet och semestrar. Intresset från kommunernas och statens sida för medborgarnas fritid har inte legat still utan ökat markant under de senaste decennierna. Jag kan nämna ett par saker. Åtskilliga utredningar, undersökningar och kartläggningar på såväl statlig som kommunal nivå har presenterats, och förslag till olika åtgärder har framlagts.

Lennart Bladh har här före mig berört dessa i sitt anförande och yrkat bifall till den reservation som är fogad till betänkandet och som innebär att riksdagen med bifall till motionen 1976/77:739 hos regeringen anhåller att en utredning tillsätts med uppgift att se över de i motionen aktualiserade frågorna inom det fritidspolitiska området. Ser vi på vilka frågor som motionärerna tar upp och vill utreda finner vi att de är både skiftande och omfattande. Jag nämner några: 1. Kartläggning av orsakerna till att vissa människor hindras från att utnyttja den fritid de har rätt till och redovisning av dessa hinder. 2. Genomförandet av en inventering av de önskemål som i dag finns när det gäller utnyttjande av fritiden. 3. Utredningen bör när det gäller friluftsoch rekreationsområdet behandla behovet av rekreation såväl efter den dagliga arbetstidens slut som i samband med helger och längre sammanhängande semesterperioder och även uppmärksamma olika samhällsgruppers skilda förutsättningar härvidlag. Utredningen bör ange vilken inriktning och omfattning utbudet av rekreationsaktiviteter bör ha för att valfrihet skall uppnås för envar att utnyttja såväl den dagliga som den längre fritiden till meningsfull rekreation. Bl. a. måste behovet av erforderliga anläggningar anges liksom kostnaderna för genomförande av förslagen. 4. Utredningen bör ägna särskild uppmärksamhet åt att kartlägga hur det kommersiella utbudet påverkar de enskilda människornas möjligheter att utöva skilda fritidsaktiviteter. 5. Folkrörelsernas roll i sammanhanget bör utredas. 6. Man bör föreslå åtgärder för att göra det möjligt för var och en att utnyttja fritiden på ett meningsfullt och stimulerande sätt. Många bitar av det som reservanterna vill utreda finns med i de utredningar, kartläggningar och undersökningar som staten, kommunerna och olika statliga verk och forskningsnämnder har utfört. Jag skall inte 77 här göra en lång uppräkning. En del av dessa saker nämns i utskottsbetänkandet och i motionerna. Vidare har Lennart Bladh här omnämnt några. Flera av de utredningskrav som reservanterna för fram finns i 1962 års fritidsutredning och den friluftsvaneundersökning som statistiska centralbyrån och naturvårdsverket genomförde 1973. Självklart finns det luckor — det är inte heltäckande. Men det hindrar inte att mycket väsentligt ändå kan föras fram och förverkligas redan nu. Det finns alltså mycken dokumentation här. Hur har vi då handlat? Kommer nya utredningar att följas upp bättre? Det är ju inte stor mening med att utreda om man inte också följer upp och förverkligar förslagen i utredningarna. Det finns utredningar som pekar på hur människan i stort vill utnyttja och tillbringa sin fritid. Det har varit känt i många år, men staten och kommunerna har inte riktigt hängt med här. Problemet i dag är att de önskemål som kommit fram, t.ex. i fritidsvaneundersökningar under 1960 och 1970-talen, inte följts upp i tillräcklig grad. Önskemålen överensstämmer nämligen dåligt med vad kommunerna gjort och vad de i sina långtidsplaner tänker investera i och satsa på. Vistelse i skog och mark, skogspromenader, möjligheter till motion för en större allmänhet, friluftsbad och fritidsfiske är saker som ligger högt upp på önskelistan. Här har stat och kommuner satsat små belopp, om man jämför med de stora satsningar som skett på lagidrottsoch specialidrottsanläggningar, fotbollsplaner, sporthallar, simanläggningar, konstfrusna isbanor och ishallar. Önskemålen om sådana anläggningar ligger en bra bit ner på listan i fritidsvaneundersökningarna. I de utredningskrav som är inriktade på friluftsoch rekreationsområdet —- på fjärroch närrekreation, på kartläggning av utbudet av rekreationsmöjligheter och aktiviteter, förslag till åtgärder som syftar till en socialt inriktad rekreationspolitik — anges behov av anläggningar för detta ändamål liksom olika kostnader som är förknippade med detta. Dessa frågor tas upp av motionärerna i båda de motioner, 739 och 753, som behandlas i detta betänkande. Här har den omfattande utredningen om turism och rekreation lagts fram 1973. Den fick även en omfattande remissbehandling. Vidare har förslagen från turismoch rekreationsutredningen legat som grund för propositionen 46 år 1975, vilken riksdagen beslutat om. Här arbetar nu rekreationsberedningen, och den kommer att i en nära framtid lämna sina förslag i ett betänkande. Man kommer kanske också att peka på och föreslå olika finansieringsvägar. Till slut vill jag säga till Lennart Bladh och övriga reservanter att vi inom utskottsmajoriteten i huvudsak ser fritidspolitiken och fritidsfrågorna på samma sätt som ni. Men vi är inte helt överens med er när det gäller hur och i vilken omfattning dessa frågor skall utredas. I stället för en mycket tidsödande utredning, som troligen kommer att ta många år, vill vi med allt det utredningsmaterial som redan nu finns arbeta vidare och söka skapa ökade ekonomiska resurser för att nå de mål som det råder enighet kring, och de är ganska många. Vi anser att det ankommer på regeringen och berörda verk att göra sammanvägningar och prioriteringar av de behov som finns samt föreslå olika åtgärder. Jag tror att regeringen kan vidta de nödvändiga samordningarna av samhällets insatser inom det fritidspolitiska området. Att det sedan fortlöpande föreligger behov av vissa kompletterande utredningsinsatser är vi väl medvetna om. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 14.

Herr talman! Stora delar av vårt land är attraktiva från fritidsoch rekreationssynpunkt. Inte minst gäller detta det län som jag kommer från. Det är naturligtvis därför som man genom den fysiska riksplaneringen har avsatt vissa områden, som från olika utgångspunkter har ett riksintresse. Jag vill betona att det är angeläget för oss att bevara dessa naturtillgångar för kommande generationer. Men samtidigt måste vi naturligtvis också vara medvetna om att detta riksintresse bl.a. i de norra delarna av Bohuslän leder till olika intressekonflikter. För vem skall dessa områden vara tillgängliga? Ja, enligt socialdemokratins uppfattning naturligtvis för alla människor. Men tyvärr saknas i dag instrument och riktlinjer för en socialt inriktad rekreationspolitik. Vi kan konstatera att många människor i dag saknar ekonomiska möjligheter att exempelvis tillbringa några semesterveckor på Bohuskusten. Vi kan konstatera att 55 26 av semesterdygnen tillbringas i våra bostäder till största delen beroende på ekonomiska problem. Människor, ofta i de nyare bostadsområdena, får tillbringa stora delar av sin semester i bostaden beroende på att de saknar ekonomiska förutsättningar att ta vara på de tillgångar vårt land har att erbjuda. I kulturutskottets betänkande konstateras att det varje år tillkommer 40 uthyrningsstugor med statsbidrag. Detta skall jämföras med 15 000 nya privata fritidshus. Man behöver inte fundera över detta särskilt länge för att inse att det kommer att leda till en förstärkt snedvridning av semestervanorna. I dag satsar penningstarka bolag stora summor på att bygga fritidshus, allt i syfte att tjäna pengar och göra goda placeringar. Vi har exempel på detta i Bohuslän. Det finns naturligtvis andra exempel i andra delar av detta land. På Malmön ville ett bolag bygga en mängd fritidshus, vilket skulle innebära att den bofasta befolkningen inte hade någon möjlighet att ta sig till denna ö beroende på trafiksvårigheter och annat. Det skulle också leda till bekymmer för de människor som ville ta sig till denna vackra ö för att bada eller tillbringa några dagar där. Nu lyckades man stoppa detta projekt tack vare den bofasta befolkningens insatser. Herr talman! När vi funderar över denna utveckling, måste vi akta oss väldigt noga för att råka in i de situationer som man har hamnat i nere på kontinenten. Det finns många avskräckande exempel, som vi inte bör ta efter. Vi ser med oro på utvecklingen i Bohuslän. Det är inte enbart detta att storbolag satsar pengar på att bygga s.k. andelshus — stora fritidsområden som de sedan säljer och tjänar en massa pengar på — och att personer som har en stor plånbok kan köpa tomterna och därmed stänga ute andra människor. Det handlar också om att många av de tidigare permanenta bostäderna nu tas i anspråk för fritidsändamål. Detta leder till att en rad kustorter kommer att dö. Under vinterhalvåret lyser inte många lampor i en hel del av kustsamhällena. Jag vill nämna ett exempel. I Sonetäs kommun har det under de senaste åren byggts 600 lägenheter i småhus och flerfamiljshus. Nettot av de 600 lägenheterna blir i sista änden 50, eftersom 550 av de fastigheter som finns i kommunen har gått över till att utnyttjas för fritidsändamål. Människor med god ekonomi har köpt upp fastigheterna. Det kan inte vara rimligt att hela samhällen dör ut enbart därför att kapitalstarka människor köper upp fastigheter och mark i attraktiva turistområden. De köper ju fastigheterna dels för att göra en god penningplacering, dels naturligtvis därför att de vill hindra andra människor att nå kusten och badvattnen. Man funderar över den fysiska riksplaneringen, som enligt vår uppfattning naturligtvis är helt riktig. Men det kan inte vara rätt, när den planeringen har blivit en katalog för spekulanter — så upplevs den av många människor i Bohuslän. De bofasta människorna får vara med och betala markoch fastighetsvärdestegringen. De får vara med och betala en utbyggd kommunal service, enbart för att tillfredsställa de sommargäster som kommer dit några veckor eller några månader under sommaren. Det här är väldigt viktiga frågor, herr talman. I motionen 753 ställer vi kravet att det skall bedrivas en socialt inriktad rekreationspolitik. Detta krav ingår i den reservation som kulturutskottets socialdemokrater har fogat till utskottsbetänkandet. Därför finns det ingen anledning för mig att yrka bifall till motionen, utan jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vet att Bohuslän tack vare sin vackra och attraktiva västkust haft problem som vi i många andra delar av landet har varit förskonade från. Jag instämmer helt i de farhågor som Lennart Nilsson har fört fram, och jag hoppas att vi kan bevara den genuina bohuslänska miljön och bevara den på ett sådant sätt att den kan vara till fortsatt glädje inte bara för bohuslänningarna utan också för människor från andra delar av vårt land. Nr 37 Lennart Nilsson tog upp fritidshusbyggandet. Jag skulle också önska Onsdagen den en bättre ordning därvidlag. Det satsas varje år två miljarder på enskilda 30 november 1977 fritidsstugor — vilket betyder ca 15 000 sådana hus om året. När det gäller stugbyar och campingplatser är det bara 50 miljoner per år som satsas. — Fritidspolitiken Det borde i dag vara bättre balans i de kapitalströmmar till byggande av fritidshus som banker och olika kreditinstitut styr. Det gäller därför att finna bättre vägar för att åstadkomma den balansen. Stugbyarna och campingplatserna har kommit i kläm — alltså måste vi från samhällets sida öka de verksamheterna och sätta in dem i samhällets sysselsättningsskapande åtgärder på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare. Slutligen vill jag säga till Lennart Nilsson och hans medmotionärer att stora delar av de frågor som motionen 753 aktualiserar har förts fram av turismoch rekreationsutredningen. De fanns också med i propositionen 46 år 1975. Rekreationsberedningen arbetar febrilt med de frågorna. Utredningens betänkande ligger också nära i tiden, och jag är säker på att det blir något rejält att bita i för politiker både på kommunoch på riksplanet.

Herr talman! Sex timmars arbetsdag är en grundförutsättning för jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet och i hemmet. Det finns ingen anledning betvivla att sextimmarsdagen kommer. Frågan är bara hur snabbt och i vilket omfång. I samband med genomförandet av sextimmarsdagen måste också åtgärder ha vidtagits för att möjliggöra en meningsfull fritid. Det borde vara naturligt att jämsides med debatten om arbetstidsförkortningen diskutera den ökade fritidens användning. Så har inte skett, och det är beklagligt. En ökning av fritiden borde också ge större utrymme för politiskt och fackligt engagemang, mer samvaro med familjen och tillfälle till avkoppling och rekreation. Dessa förhoppningar ställdes även i samband med genomförandet av femdagarsveckan och de därefter följande arbetstidsförkortningarna. Tyvärr kan man nu konstatera att såväl statens som kommunernas politik för att ge människor tillfälle till meningsfulla fritidssysselsättningar har varit anmärkningsvärt passiv och lämnat fritt spelrum åt den privatkapitalistiska kommersialismen att exploatera människors behov av fritidssysselsättningar. Samtidigt som de negativa konsekvenserna av den s.k. passiva konsumtionsfritiden alltmer breder ut sig och förlamar och passiviserar människor finns det intressen som starkt understöder och driver på denna utveckling. Fritidsindustrin expanderar och är förmodligen långt framme i planeringen av vad människor skall syssla med när sextimmarsdagen väl kommer. Däri ligger en fara för en ytterligare utbredning av pryloch konsumtionssamhället, där frågan om den sociala nyttan i olika hänseenden kommer i skymundan. Sju kanaler att välja mellan på TV kan 81 bli verklighet redan 1980, kunde man läsa i tidningarna för en tid sedan. Frågan borde ställas: Till vad skall den ökade fritiden användas för att ge människorna ett socialt och kulturellt berikande liv? I betänkandet Barns fritid kan man apropå möjligheterna för fritiden läsa följande: ”Fritidsvanorna växlar kraftigt alltefter yrke, utbildning, ekonomi, kön, ålder och hälsa. Ju högre utbildning människor har, desto större anspråk på och faktiska, ekonomiska, möjligheter till meningsfulla och berikande fritidsaktiviteter har de. Välutbildade och välavlönade är t.ex. de största bokläsarna och bokägarna. Deras antal överväger också bland teateroch museibesökarna. —-—-—- Samtidigt har vi den stora gruppen människor som på grund av sociala och ekonomiska hinder, kort utbildning eller på grund av negativa pålagringar till följd av en stimulansfattig uppväxtmiljö inte kan tillgodogöra sig de olika fritidsmöjligheter som bjuds i dagens samhälle. Vi kan konstatera att generellt sett allt fler människor genom det ökade välståndet har fått förutsättningar för ett rikare fritidsliv. Fritiden betyder för många en tid som ger ökade möjligheter att bl.a. arbeta i demokratisk samverkan i organisationslivet. Genom barnoch ungdomsorganisationernas verksamheter kan barnens utveckling till demokratiska människor främjas. Samtidigt är dock klyftan fortfarande stor mellan dem som fullt ut kan tillgodogöra sig fritiden och dem som är svaga och utsatta i samhället.” De människor som har ett innehållsrikt arbete har också den innehållsrikaste fritiden. Ett enformigt och trist arbete i urusla arbetsmiljöer minskar möjligheterna att vara aktiv på fritiden — i varje fall finns ett långt större motstånd att övervinna för att vara det. Personer med osjälvständiga och mekaniska arbeten är i högre grad än andra hänvisade till passiv konsumtion av fritidsindustrins tjänster. Man måste med andra ord när det gäller många människor inte bara erbjuda och stimulera till ett bättre fritidsutnyttjande utan också förbättra deras arbetsmiljö för att över huvud taget nå något resultat. Det finns också ett klart samband mellan löneförhållanden och rent materiella fritidsresurser. Det är oftast de resurssvaga och utbildningssvaga människorna som har den torftigaste fritidssysselsättningen både ekonomiskt och socialt. Fritidens användande blir i det sammanhanget också en jämlikhetsfråga. Det är ofta just dessa människor som dessutom bor i en tråkig och isolerad miljö, långt från de aktiviteter som kan finnas. Undersökningar pekar på att andelen isolerade människor, både kulturellt och socialt, är störst bland arbetarklassen. Herr talman! Inför genomförandet av sextimmarsdagen krävs en offensiv fritidsoch kulturpolitik, som syftar till att bryta dominansen av passivt konsumerade fritidsaktiviteter och massproducerad skräpkultur, som saluförs av privatkapitalet i vårt land. Det kulturella fritidsutbudet måste utformas så att det blir ett alternativ för människor att utnyttja. Det innebär t.ex. att kommuner och landsting med sitt kulturutbud måste nå ut till människorna i deras bostadsområden och på deras ar betsplatser, vare sig det gäller kommunala biografer, bibliotek eller tea — Nr 37 terföreställningar. Det innebär också, herr talman, att föreningslivet, vare sig det är av facklig, politisk eller annan karaktär, måste ges resurser så att det kan stimulera och underlätta för människorna att delta i den här verksam = Fritidspolitiken heten. Vänsterpartiet kommunisterna anser, precis som remissinstanserna förordat när det gäller den här motionen, att det är befogat att utreda frågan. Vpk kommer vid votering därför att rösta för den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande från kulturutskottet finns en sammanfattning av många utredningar och annan dokumentation om det fritidspolitiska arbetet. Jag håller med utskottsmajoriteten, som säger att det materialet är tillräckligt, att det nu är tid att mer konkret och snabbare än hittills övergå från ord och utredningar till handling. Jag skulle, herr talman, gärna vilja komplettera med en synpunkt som inte framhävs särskilt mycket i betänkandet och som rör idrottsrörelsens roll i det fritidspolitiska arbetet. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse. Den har särskilt goda förutsättningar att ställa upp för att svara mot de önskemål som alla är överens om och som redovisas här. Lennart Bladh nämnde inledningsvis att idrottsriksdagen nyligen sammanträtt och att man fortfarande håller på med att försöka konkret utforma de förslag som kom fram under rubriken Idrott åt alla. Det finns ett problem som ofta återkommer i den idrottspolitiska debatten, och det är det konkurrensförhållande som många gånger råder mellan vad vi kan kalla elitidrotten och breddidrotten. Jag tror det är olyckligt att man enligt min mening slentrianmässigt och konservativt fortsätter att låta dessa båda bitar av idrottsrörelsen slåss med varandra om samhällets stöd i olika former. Elitidrotten — som vi också kan kalla arenaidrotten, underhållningsidrotten — skall inte konkurrera om medlen med breddidrotten utan med annan underhållning som samhället på olika sätt stöder för att berika medborgarnas fritid. Det handlar om teater och annat som denna underhållningsidrott kan jämföras med. Breddidrotten måste frigöras från konkurrensen med elitidrotten om stöd och i stället jämföras med de andra sociala aktiviteter som samhället ställer upp med för att berika fritiden för medborgarna i samhället. Jag tror det är viktigt att vi får till stånd denna gränsdragning mellan elitidrotten, arenaidrotten, underhållningsidrotten å ena sidan och breddidrotten, ungdomsidrotten, motionsidrotten å den andra.
Herr talman! Olle Eriksson tog upp några frågor som rörde mig personligen. 83 Han sade först och främst att vi var överens; det var inte så mycket nytt vi hade att komma med. Det har gjorts en massa undersökningar, och regeringen skall se till att dess förslag genomförs. Nu är det så, Olle Eriksson, att vi inte tror på regeringen i detta fall. Vi tycker att det har kommit fram mycket nytt som bör belysas. 1972 års utredning gav material, men det har skett mycket sedan dess. Vi har fått fem veckors semester och vi har fått delpensioner. Det innebär att stora nya grupper kommit till. Men det mest väsentliga är likväl att det finns grupper som i dag inte har möjlighet att använda våra olika rekreationsmöjligheter. Det är 15-20 46 som inte har möjlighet att ta någon riktig semester, och det har såvitt jag vet inte skett någon utredning om detta. Känner Olle Eriksson till någon sådan, vill jag gärna ha reda på var den finns någonstans. Detta är en helt ny grupp, och det är den grupp som mest behöver rekreation och möjligheter att delta i den allmänna fritidsverksamheten. Olle Eriksson sade att det här en ekonomisk fråga: Det kostar mycket pengar. Han sade vidare att kommunerna satsar mycket. Ja, det satsas mycket av kommuner, av länsorgan och på riksnivå. Vi har ett stort kommersiellt utbud, men vi har också ett stort utbud av aktiviteter som är statligt eller kommunalt styrda. De skall användas till varje pris i världen. Tänk om vi kunde utforma en fritidsverksamhet så aktuell och tilldragande att vi lyckades vända några av de charterplan som går söderut, så att de flög tillbaka och droppade ned sina passagerare över vårt land och fyllde stugbyar och anläggningar! Kommunalmännen skulle bli glada och pengarna skulle bli kvar i landet! En sak till, Olle Eriksson! Några av de 400 000 nya jobb, som ni skulle skaffa fram enligt vad ni sade vid förra valet, skulle det då också finnas möjligheter att ordna och ge folk sysselsättning. Herr talman! Det finns många skäl för en utredning. När man säger att det redan finns tillräckligt med material är det bara något man skyller på. Det finns ingen vilja. Nu föreslås en massa saker som inte är samordnade, och för de människor som vi vill ge ett gott fritidsutbud görs det ingenting alls. Jag tror i varje fall inte att regeringen gör det.
Herr talman! Rolf Rämgård leder en departemental arbetsgrupp som sysslar med de fritidspolitiska frågorna. Jag tror att det från den gruppen kommer värdefullt material som gagnar våra gemensamma strävanden inom fritidspolitiken, även sådant som rör samordningsåtgärderna. Jag sade i ett tidigare anförande att visserligen har vi inget heltäckande underlag för vår bedömning av dessa frågor men att många utredningar och undersökningar har givit oss ett stort material att arbeta vidare med. Om vi gör vissa kompletteringar får vi ett mycket omfattande material som vi kan komma långt med i vårt arbete för att ge människorna en rikare och mer meningsfull fritid. Svårigheten är, som jag ser det, att kunna göra de ekonomiska satsningar som krävs för att följa upp alla — Nr 37 de förslag som redan nu finns. En annan sak är att stora krav ställs på samhället — det är inte bara de fritidspolitiska satsningarna som skall göras — här får satsningar på det ena området vägas mot satsningar på de andra områdena. En hjälp = Fritidspolitiken för den stora fritidssektorn tror jag vore om vi finge människorna mer självverksamma och mer inriktade på fritidsproduktion i stället för den fritidskonsumtion som i dag ofta är mycket kommersiellt inriktad. Kunde vi, kanske tillsammans med folkrörelserna och människor som sysslar med ideell verksamhet, få medborgarna mer motiverade att hjälpa samhället med detta tror jag att vi skulle kunna åstadkomma en meningsfullare fritid för många fler.
Herr talman! Skillnaden i uppfattning mellan den borgerliga utskottsgruppen och reservanterna är helt enkelt att ni tror, medan vi försöker att i praktisk handling få till stånd något som vi kan arbeta efter. Jag anser, Olle Eriksson, att det inte räcker med att tro. Man måste försöka skapa någonting fast och handlingskraftigt — man måste verkligen gripa sig an problematiken. En fråga till: Har man i den Rämgårdska utredningen för avsikt att se särskilt på den grupp som i dag inte har möjlighet att tillgodogöra sig semester?
Herr talman! I dag finns stora grupper arbetstagare som under arbetsveckan inte hinner mer än arbeta, äta, sova och slötitta litet i tidningen och på TV. Belägg härför har vi bl.a. i en studie av stålverksarbetare, där många arbetare säger att de efter arbetets slut inte ens orkar tala med sin hustru och sina barn förrän flera timmar efter hemkomsten, när bullret och den mekaniska arbetsrytmen har hunnit försvinna ur kroppen. Man varken orkar eller hinner vara föreningsaktiv eller utnyttja det kulturella eller utbildningsmässiga utbud som trots allt finns i samhället. När vi diskuterar vad fritiden skall användas till är det därför väldigt viktigt att också driva kravet på sex timmars arbetsdag. Det finns många skäl att ställa kravet på sex timmars arbetsdag för alla arbetstagare, och detta är ett av skälen. Eftersom Olle Eriksson inte alls är lika oroad över denna fråga som vpk vill jag fråga honom: Hur skall man forma motståndet mot ett kommersialiserat fritidsutbud, det som vi har i dag och det som vi kan vänta allteftersom tiden lider och en arbetstidsförkortning kommer? Och hur skall de människor nås av ett riktigt fritidsutbud som allra mest och allra bäst behöver en stimulerande och meningsfull fritid? Det är två frågor som jag gärna vill ha belysta av Olle Eriksson.
Herr talman! Jag vet inte om jag kan ge ett tillfredsställande svar till Inga Lantz, men jag tror att det snabbaste och bästa sättet att uppnå resultat är att låta samhällets insatser bli en form av hjälp till självhjälp. Om vi från samhällets sida skall kunna klara av den här stora biten som gäller människornas fritid, måste vi på ett helt annat sätt än tidigare förmå människorna, som jag nämnde, att bli fritidsproducenter. Vi måste förmå människorna att även känna ett ansvar för sig själva på sin fritid.

Herr talman! Utgångspunkten för motionen 1976/77:792 är att vi uppfattar hur de nuvarande produktionsförhållandena begränsar individernas friheter och hämmar framför allt löntagarnas-arbetarklassens möjligheter till självförverkligande. Efter en expansionsperiod från krigsslutet till början av 1970-talet upplever vi nu en utveckling mot ekonomisk stagnation med långtgående strukturella förändringar, som åskådligt visar hur samhället under de rådande produktionsförhållandena och under den nuvarande ekonomiskt-politiska ledningen långt ifrån kan ta sina egna resurser i anspråk vare sig på arbetskraftseller på kapitalsidan. Betydande industriellt kapital på varvsoch verkstadsområdena ligger i träda och mer än 100 000 arbetsföra människor står utan arbete, trots att de ingenting hellre önskar än att få delta i produktionen genom meningsfulla arbetsuppgifter. Så ser bakgrunden ut sedan riksdagen våren 1976 antog den nya medbestämmandelagen, som omfattar både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Genom medbestämmandelagarna öppnar samhället sig för en ny arbetsrättslig situation, som präglas av uppbrott från den nuvarande passiva löntagarrollen till den aktiva roll i vilken löntagarna — dvs. arbetarna och tjänstemännen — identifierar sig som de egentliga producenterna med ansvar för och inflytande över näringslivet i nya ägarroller och under förändrade produktionsförhållanden. I dessa nya roller och under kollektiv samverkan med nya, vidgade friheter för löntagarna kan de som klass övervinna en rad av de motsättningar som präglar det kapitalistiska samhället och som har skapat en situation, som man mycket väl kan kalla en sorts kapitalismens kris. Iklädda dessa nya roller, i vilka individerna ges möjlighet att identifiera sina materiella och andliga behov som mål för produktionen i stället för marknadshushållningens vinstmaximering, kan de också främja framväxten av nya kulturformer genom vilka individerna i samverkan formar sina liv. Vi ser skolan och utbildningen relaterade till samhället. Genom skolan uttrycker också samhället sina mål. 1930-talets skola uttryckte dåtidens samhälles klassmässiga struktur, liksom efterkrigstidens skolreformer uttryckte förändringar mot nya mål präglade av krav på ökade kunskaper i bredare skikt av befolkningen. Så möjliggjorde 1950 och 1960-talens skolreformer också framväxten av de krav som nu resulterat i den nya medbestämmandelagen. En följd av den ändrade verklighetssynen blir att vi måste ställa upp andra och mer långtgående mål för och krav på skolan efter medbestämmandelagens genomförande än före. Det innebär krav på förändringar, som avser att främja kunskaper om MBL, men också krav på kunskaper i breda skikt ägnade att förbereda eleverna för de nya uppgifter som väntar dem i ett framtida samhälle, där de på ett helt annat sätt än nu skall bära upp ekonomin och produktionen genom nya ansvarsförhållanden och vidgade inflytandeformer. Det betyder alltså inte bara information om de nya medbestämmandelagarna utan också kraftfulla förändringar av innehåll och metoder i läroplanerna. Jag tror, herr talman, att den förre utbildningsministern, Bertil Zachrisson, förstod detta och avsåg att främja en sådan förändring genom direktiven till den nu arbetande gymnasieutredningen. Detta måste följas upp genom en i grunden förändrad läroplan också för grundskolan. Medbestämmandelagen är ett papper, en handling, en möjlighet, som måste ges ett materiellt innehåll genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter men också genom att skola och utbildning ställs i relation till lagens möjligheter och förverkligande ute i samhället. Ser man det så, måste man säga sig att utbildningsutskottets skrivning över motionen är en handling med alltför begränsat perspektiv, en handling som ryggar tillbaka från ansvaret för uppföljningen av en av vår tids viktigare frågor. Utskottet tillhandahåller den vanliga katalogen över material som är på gång eller under utredning, och då mest material som avser information om MBL, men också där främst på vuxensidan. Detta är bara den ena sidan av vad vi avser med motionen. Den andra sidan, dvs. förändringar av kunskaper och metoder för inhämtande av kunskaper relaterade till de krav medbestämmandet i det ekonomiska livet och i näringslivets produktionsprocess måste komma att medföra, berör utskottet knappt med ett ord. Utskottet för samman medbestämmandelagen med andra reformer och talar vagt om att information härom fortlöpande bör ges i läromedel och att undervisningen successivt förnyas med hänsyn till såväl denna som andra lagar. Utan att förringa värdet av andra lagar ser vi faktiskt medbestämmandelagen som grunden för ett kvalitativt annorlunda samhälle och möjligheten till nya produktionsförhållanden som på sikt kan leda fram till helt nya kulturformer i samhället. När utskottet i sin skrivning hänvisar till förekomsten av arbetslivsorientering i grundskola och gymnasium kan jag knappast undgå att le. Jag har varit ute i några omgångar som gymnasieinspektör och tagit del av lektioner och litteratur på området, och jag är inte imponerad. Visserligen är det en betydande skillnad i ambitionsnivå mellan gymnasieskolans teoretiska och yrkesinriktade linjer till förmån för de teoretiska linjerna med deras betydande övervikt av allmänbildande ämnen och teoritimmar — men läromedlen! Hyggligt material blandas med de mest egendomliga och fördomsfulla läroböcker man kan tänka sig. På många sätt har SAF och närstående intressenter försett skolan med material om arbetsliv och företagsamhet under beteckningen näringslivet. Därmed har också en betydande indoktrinering skett med utgångspunkt i företagsamhetens värderingar. Länge har detta stått relativt oemotsagt, och det har t.o.m. visat sig vara svårt för fackföreningslivets folk att få komma in i skolan med sin syn på arbetsliv och produktion. Nu har emellertid LO tagit sig samman och gått in med ett eget material men också med en successiv granskning av läromedlen på området. Så sent som under våren 1976 och hösten 1977 gick man in med granskningskataloger till SÖ:s läromedelsnämnd. Jag tar mig friheten att läsa in några av dessa granskningar i riksdagens protokoll. De visar en helt annan bild av verkligheten än utskottets skrivning antyder. Först påvisar man att material som rör arbetslivsorientering med publiceringsår från tiden före 1970-talets arbetsrättsreformer, dvs. före läsåret 1976/77, bör mönstras ut som förlegat. Därefter konstaterar man att mycket i läroböckerna utgår från företagarnas värderingar och intressen med ställningstaganden direkt hämtade ur företagarnas partsutsagor i den allmänna politiska debatten. Så redovisar man detaljgranskningar som stöder en sådan insikt. I Fröberg-Emestens Företagsekonomi-Grundbok, Esselte Studium, säger exempelvis författarna: Personalens intresse ligger naturligtvis i hög lön och trygghet i anställningen. Men lönehöjningar leder normalt sett till sämre resultat i rörelsen. Om ägarna hotar att avveckla rörelsen har ju tryggheten försvunnit. Detta får mycket allvarliga konsekvenser för de anställda som kan få svårt att erhålla arbete på annat håll. LO:s granskare konstaterar lakoniskt att boken inte finner några skäl för högre lön men frågar sig också om det kan vara förenligt med kravet på allsidighet, opartiskhet och saklighet att bedriva undervisning utifrån en blivande arbetsgivares synpunkt, då flertalet elever, för att inte säga alla, går ut i arbetslivet som löntagare. Sagolik är också den företagarorienterade värdering Meynert ger uttryck åt i läroboken Företagets organisation och utveckling, också utgiven på Esselte Studium. I en diskussion som just nu pågår och som handlar om det kvalitativa kravet på meningsfulla arbetsuppgifter och trivsel i arbetet säger boken följande tänkvärda saker: Det ligger nära till hands att tro att en person som trivs i sitt arbete också arbetar effektivt. Så är emellertid inte fallet. Det finns inget direkt samband mellan trivsel och effektivitet. Detta gäller i varje fall mindre kvalificerat, enformigt och repetitivt arbete. Man har tvärtom funnit att de som vantrivs i vissa fall kan vara mer effektiva. Detta förklaras troligen av att de försöker arbeta ihop en bra lön för att skapa sig en rikare fritid, som kompensation för vantrivseln i arbetet. Å andra sidan har man kunnat påvisa att de som säger sig trivas i arbetet i vissa fall har låg produktivitet. Troligen ägnar de arbetstiden till en behaglig samvaro med sina arbetskamrater. När det gäller kvalificerat arbete, som fordrar tankearbete och skaparförmåga, har det visat sig att det finns ett positivt samband mellan effektivitet och trivsel. Det är en gåta, menar LO-granskaren, hur förlaget kunnat anse denna bok lämplig för undervisningsändamål. Men det har förlaget alltså gjort. Läser man boken märker man hur i varje fall företagsamheten myser.

Samma författare tar också aktiv del i den allmänpolitiska debatten om kostnadsläget och då främst fixeringen vid lönekostnaden: ”=-—- Löneökningarna”, säger han, ”är matematiskt givna —-—--. Förhandlingsarbetet består till stor del i att fördela denna post mellan olika grupper av arbetstagare -—--. Å andra sidan har man föga nytta av att tilltvinga sig sådana villkor att arbetsgivaren inte kan bära dem ekonomiskt, eller så hög lön att penningvärdet försämras.” På liknande sätt förmanas löntagarna med ensidig indoktrinering genom företagsamhetens värderingar och partsutsagor boken igenom. I sina allmänna kommentarer konstaterar LO-granskningen att den s.k. intressentmodellen präglar läroboksskrivandet. Det innebär att löntagarna, dvs. de fyra miljoner människor som i församhälleligade kollektiva produktionsformer bär upp landets materiella och andliga produktion, ses som en grupp av ”intressenter” bland andra av typ leverantörer, kunder, ägare, konkurrenter, kooperatörer osv. Ingenstans berörs allvarliga problem sedda ur löntagarnas synpunkter och med deras värderingar eller deras ifrågasättanden. Ägarkoncentrationen och dess följder tas inte upp till kritisk granskning, men kooperationen, som trots allt måste ses som en folkrörelse med avsikt att söka förena individernas konsumentoch producentintressen, granskas däremot på ett ifrågasättande och kritiskt sätt. Så ser alltså läget ut i en verklighet som utskottet tydligen inte ser, eller inte vill se. Naturligtvis finns det undantag som bekräftar regeln. En och annan progressiv lärobok finns, och, framför allt: det börjar växa fram en ny medvetenhet ute på fältet om vad vi vill föra fram i vår motion. Jag har också framför mig en bok, eller ett utkast till en kunskapsteoretisk lärobok, i vilken författaren verkligen bemödar sig om objektivitet och saklighet. Efter att ha fört samman en rad exempel på motsättningar i samhället frågar sig denne författare: ” Är då alla förklaringar och alla sammanhang lika värda? Kan man nöja sig med att alla har rätt på sitt sätt? Nej, det är en alltför enkel lösning.” I stället pläderar boken för sammanhangsval och förklaringar som problematiserar tillvaron — problematiseringar som bryter upp det ”självklara” och ifrågasätter det ”givna”. ”Det kräver mycket av oss alla att leva och lära en sådan inställning. Den måste läras tidigt och systematiskt övas i skola och utbildning”, säger författaren och granskar från denna utgångspunkt kampen i samhället mellan de grupper som vill utjämna skillnader i livsvillkor och utvecklingsmöjligheter mellan människor och dem som vill behålla eller förstärka dessa skillnader. Herr talman! Ser man det så här, kan man inte undgå att gripas av en viss rädsla då man erfar hur utskottet med vanlig lättsinnighet lyckas glida förbi frågan om riksdagens ansvar för den materiella uppföljningen av en av vår tids stora reformer. Det finns egentligen bara ett par rader i utskottsskrivningen till vår motion som antyder substans i positiv riktning. Det är när utskottet konstaterar att skolan i sig själv måste tillämpa ett demokratiskt arbetssätt som en förberedelse för det demokratiserade arbetsliv som kan tänkas vänta utanför och efter skolan. Nu är det bara så, att det inte väntar något omedelbart demokratiskt arbetsliv utanför skolan i dag. Men det väntar en uppgift för eleverna då de kommer ut, en demokratiseringsuppgift som kommer att fordra en hel del av dem. Och i så motto har utskottet rätt. Elever som genom läroböcker, läroplaner och arbetssätt inte tränas till ifrågasättande och som inte genom demokratiska arbetsformer i skolan fostras till ansvar och självklar delaktighet i beslutsprocesser blir inga goda kämpar för den demokratisering av arbetslivet som medbestämmandelagarna öppnar dörren för. Herr talman! Jag har med det här önskat ge uttryck åt min besvikelse över utskottets behandling av vår motion. Jag har nu inget yrkande mot en enhällig utskottsskrivning, men vi som står bakom motionen lovar att återkomma med större skärpa vid nästa tillfälle.